Herr talman! Konspiration är det fråga om, Nils Fredrik Aurelius, när man i lönndom gaddar ihop sig. Men detta är inte så särskilt mycket lönndom därför att vi dessbättre har handlingsoffentlighet. Handlingarna visar entydigt att man har uppmanat regeringen att komma ifrån att rapporten publiceras därför att den kan störa folkomröstningskampanjen. Påståendet om arbetsbelastningen och det myckna arbete som läggs ned för att svara på en sådan här rapport är överdrivet. Ulf Dinkelspiel använde en stor del av tiden under utfrågningen för att förklara hur oviktiga dessa rapporter var. Egentligen var de världens minsta lilla bisak, enligt honom. Att då hävda att det skulle innebära ett så enormt arbete att svara på dem är felaktigt. Visserligen kan jag förstå att regeringen lägger ned mer arbete när man granskas av OECD än det arbete som man lägger ned i dag på att närvara vid och lyssna på KU:s debatt, det kan jag tänka mig. Men det handlar om en minimal arbetsinsats.
Herr talman! Det avslutande som föll något utanför den här granskningsdelen kan jag hålla med om att det hade varit trevligt med större närvaro från olika regeringsföreträdare. I övrigt kan jag inte se att Kenneth Kvist har någonting nytt att komma med som jag inte redan har bemött. Kenneth Kvist sade t.ex. att det hela inte har skett i lönndom, och därför kan det inte vara fråga om någon konspiration. Bra, sluta då att tala om konspiration! Detta är offentligt, och innehållet är inte på något sätt sensationellt.
Herr talman! Jag har inte talat om detta som en konspiration, utan jag har talat om det som om man har försökt uppskjuta publiceringen av en rapport, vilket man ju faktiskt har försökt att göra. Nils Fredrik Aurelius utnämner oss som är kritiska till detta till konspirationsteoretiker. Det kan inte vara mycket till konspirationsteori i så fall, sade jag i en tidigare replik och jag kan upprepa det igen. Det är uppenbart att man inte har velat ha rapporten publicerad under folkomröstningskampanjen, och man har agerat därefter. Det anser vi vara felaktigt och klandervärt, därför att då har man också undanhållit allmänheten viktig information.
Herr talman! Det är bra att vi är överens om att det inte föreligger någon konspiration här. Det är ju alltid något som vi har uppnått med detta meningsutbyte. Än en gång: Det avgörande är inte att regeringen av olika anledningar ville uppskjuta rapporten utan att man skulle haft syftet att undanhålla väsentlig information, påstås det från reservanternas sida. Jag kan då bara upprepa att detta syfte på intet kan sätt styrkas. Dessutom har det visat sig att informationen i rapporten i varje fall inte var negativ för dem som var EU positiva.

Herr talman! För att säga något nytt skall jag kommentera Peter Erikssons försök till analogi med ärendet om museiflytten. Den analogin är ju inte hållbar. I det här fallet har det inte begåtts något fel. Vad diskussionen i museiärendet handlade om var ju om regeringen hade levt upp till de förpliktelser som man har av formell natur enligt våra lagar och om man hade informerat på tillbörligt sätt. Här har inte alls begåtts några som helst formella fel från UDH:s sida. Man har fört en diskussion helt i vanlig ordning med den granskande myndigheten inom OECD om lämplig tidpunkt.
Herr talman! Det är solklart att det har begåtts fel. En regering får inte agera på det här sättet och undanhålla viktigt material inför en folkomröstning där svenska folket skall ta ställning. I stället för att redovisa oberoende material försöker man att hålla undan information och föra fram sin egen propaganda. Det är vad som hände under folkomröstningen. Det är därför som dessa frågor fortfarande är något av ett sår i det svenska samhället. Och det får man leva med till dess att man erkänner att det gick till på det sättet.

Herr talman! Jag har gjort denna KU-anmälan därför att jag tycker att den tar upp en grundläggande konstitutionell fråga som är viktig för oss i parlamentet att bevaka och ta ansvar för. Det gäller hur våra egna beslut verkställs, hur myndigheterna lever upp till dem och hur människor ute i landet uppfattar att myndigheterna lever upp till detta. Det är en grundläggande konstitutionell fråga som är klart förankrad i ett demokratiskt perspektiv. Redan för ganska länge sedan, 1990, fattades det ett beslut här i riksdagen. Det beslutet var en vändpunkt när det gäller frågan om amalgamets vara eller icke vara i förhållande till hälsoeffekterna. Vändpunkten innebar att man beslutade i enlighet med en reservation i stället för i enlighet med regeringsföreträdarnas förslag. Jag kan föreställa mig att det också ligger en viss prestige i detta, eftersom man inte tillräckligt har drivit frågan för att visa allvaret i det beslut som fattades 1990. Nu är det 1997, och det är nästan värre än någonsin när det gäller hur människor upplever att myndigheterna följer de beslut som fattas här. Beslutet innebar jämfört med tidigare att den som av läkare, tandläkare eller genom att man själv kände att ens hälsa var påverkad av någonting som hade med tänderna att göra inte skulle behöva krångla. Amalgamet var det som låg närmast till hands, men det finns sedan tidigare också andra material att fokusera på. Om man var sjuk skulle man ha möjlighet att med samhällets hjälp få sanera sina tänder. Det innebar även annan sanering än åtgärden att plocka bort kvicksilvret ur munnen. Varje år har denna fråga tagits upp i Sveriges riksdag. Varje gång har utskottet sagt att man förutsätter att den här frågan noggrant följs, att det är som man har beslutat 1990 och att människor skall ha rätt att få den här hjälpen om de är sjuka. Speciellt gäller detta om man har intyg på kvicksilverallergi eller annat intyg från olika sorters läkare. Så småningom har utskottet skärpt skrivningen. Man har börjat tala om att man förutsätter att också Regeringskansliet håller reda på den här frågan och ser till att den verkställs. Under den här tiden har ytterligare ett beslut om amalgamet fattats i riksdagen, nämligen att användningen av det skulle avvecklas. Hela tiden kan man ändå se att myndigheterna i skrivningar, uttalanden och på olika mer eller mindre underbyggda sätt, framför allt dåligt underbyggda, har åsikter i den här frågan och inte heller lever upp till information som finns att få om hälsoeffekterna. Under tiden blir människor sjuka av detta. Man blir trakasserad hos vissa försäkringskassor. Det är inte överallt, det skall jag villigt erkänna. Skälet till att jag fortsätter att ta upp den här frågan är att jag tycker att det är en skamfläck att människor skall känna att de inte blir behandlade med respekt. Människor i vårt land begår de facto självmord, fast de har barn, därför att de inte blir behandlade med respekt. Det finns en stor mängd människor som man inte finner i statistiken som har blivit bra eller mycket bättre genom att de har fått hjälp med amalgamsanering. Vi är kända i Sverige för att vara en förebild vad gäller demokrati och rättssäkerhet. Jag är inte beredd att i alla delar backa upp den bilden av Sverige längre, just därför att människor är utsatta för ett myndighetsförtryck. Myndigheter har vuxit sig starka, blivit en slags annorlunda maktfaktor i samhället i stället för att vara redskap. De är ju verkställighetsinstrument för det som vi vill här i riksdagen och även i regeringen. De har ingen egen självständig roll som inte är kopplad till de beslut som är fattade här i riksdagen. Den diskussionen är faktiskt nödvändig att föra. Även när man tittar på det som kommer in till Förvaltningspolitiska kommissionen ser man att det finns chefer på myndigheter som säger: När vi tycker att riksdagen fattar luddiga beslut gör vi ungefär som vi vill. Det är klart att man kan uttala sig så om man inte tycker om det beslut som riksdagen fattar. Man har levt utifrån ett visst förhållningssätt till en fråga. Det har gått prestige i den, och man kanske har andra relationer. Helt plötsligt kommer riksdagen och säger någonting annat, och så skall man ställa om sig. Det är man inte särskilt villig att göra. Vi har faktiskt haft KU-ärenden där man har prickat myndigheter för att inte leva upp till riksdagens beslut. I den förvaltningspolitiska kommissionen tycker jag att det skymtar fram mer och mer att vi håller på att tappa greppet om myndigheterna. De har blivit något slags självständiga enheter som också kan tycka till politiskt. Då är vi mycket illa ute när det gäller rättssäkerhet. Jag har följt debatten i dag. Jag kan konstatera att det i ganska många anföranden lyfts fram att också tjänstemän är inblandade i behandlingen av ärenden. Tjänstemän har så att säga hanterat ärenden på ett sådant sätt att statsråd eller andra har agerat på ett felaktigt sätt. Då kan man fråga sig: Vad är det för ledarskap vi har om inte vi som har ett ledarskap att utöva, vare sig vi är statsråd, regering, generaldirektörer, chefer på myndigheter eller ledamöter här i parlamentet, klarar av att se till att tjänstemännen följer de tågordningar som vi lägger fast politiskt? Därför känner jag att den här frågan också är länkad till många andra frågor som har funnits i KU. Jag kan konstatera att majoriteten inte har ställt sig bakom min anmälan. Jag håller med om en sak. Det är att riksdagen mycket tydligare kunde ha markerat att man inte är nöjd med det som har skett från regeringens sida, i stället för att varje gång bara förutsätta och förutsätta att man följer våra beslut. Där har de som ingår i majoriteten faktiskt tagit på sig ett ansvar för att detta inte har följts upp. Samtidigt tycker jag att det är riktigt som har påpekats i reservation nr 12 till det här betänkandet, att regeringen mycket tydligare borde ha givits konkreta uppdrag, så att man förstått vad det är man skall följa, om man nu inte läser vilka beslut som fattas här i riksdagen. Jag skall för tids vinnande inte yrka bifall till den där reservationen. Jag vill bara markera att jag naturligtvis helt och fullt står bakom den. Det är ju Centerpartiets reservation i konstitutionsutskottet. Konstitutionsutskottet har följt upp hela ärendebehandlingen från 1990. Jag är tacksam för att man har gått grundligt till väga. Då har man också kunnat se hur ett sådant här ärende hela tiden har stött på patrull. Myndigheterna har inte stött och hjälpt människor att få den här hjälpen. Snarare kan man konstatera att de efter de konkreta beslut vi har fattat i riksdagen har inskränkt de diagnoser som skulle ligga till grund för den här hjälpen. Man har alltså försämrat den möjligheten, och det tycker jag visar litet grand att myndigheternas vilja att följa de här besluten inte har varit särskilt stor. Jag undrar faktiskt var någonstans det ställs sådana krav. Det är ungefär som om jag går till doktorn och säger att jag har ont här eller där och man måste anlita specialister i allmänmedicin, internmedicin, neurologi, psykiatri, yrkesmedicin eller medicinsk rehabilitering för att jag över huvud taget skall få sjukskrivas. Så är det när det handlar om munhålan och det material vi har i tänderna. Det verkar inte finnas någon rim och reson kopplad till den här frågan. Det är därför den är så infekterad. Det är därför som människor känner sig mycket osäkra när man hanterar den. Sedan står det att det här beslutet kan få kostnadseffekter. Men om vi har fattat ett beslut har vi ju tagit ansvaret för att om det uppstår kostnadseffekter får vi stå för dem. Men det är faktiskt ingen som har visat att det har några kostnadseffekter. Det finns ingenstans någon rapportering om att det skulle vara negativt för samhället i kostnadshänseende att följa upp det här beslutet. Jag tycker att det är fruktansvärt att läsa de brev som fortfarande strömmar in på mitt skrivbord varenda dag. Det är nya människor som är illa hanterade på grund av att besluten inte följs. Man får hotbrev om jobb. Man anses ha för många barn för att få sjukbidrag, trots att man har varit dålig i fyra fem år. Man får nya sjukdomar, nya allergier, men det är ingen som bryr sig. Man säger: Om du inte gör som vi säger och går till den psykiater som vi vill att du skall gå till, får du inget sjukbidrag och ingen sjukpenning. Jag tycker inte att vi lever upp till humanitet i den här frågan. Jag säger varenda gång här i kammaren att jag blir väldigt upprörd över att jag varje dag måste sitta och läsa den här typen av brev. Jag får brev från folk som jobbar inom sjukvården, som också upplever precis samma sak. Jag kan bara läsa inledningen till ett brev: Jag är inte bara sjuksköterska, jag är sjuk också. Jag har inte fått hjälp från försäkringskassan, men när jag har fått hjälp har jag börjat tillfriskna. Det har tagit tre år. Sedan skriver personen: Oräkneliga gånger har mitt människovärde kränkts. Jag har klubbats ned av sjukvården, tandvården och försäkringskassan, och till viss del även socialt och yrkesmässigt. Jag tror inte att vårt svenska samhälle tjänar en enda krona på det här sättet att hantera frågan. Snarare förlorar vi i demokratisk trovärdighet. Jag vill fråga Barbro Hietala Nordlund, eftersom det är hon som har den här frågan på sitt ansvar i dag: Skall vi i vårt politiska rättspatos abdikera för att människor som är sjuka skall tvingas gå till domstolar för att eventuellt få sin rättigheter där? Jag tycker att det känns fel att vi skall göra det. Jag noterar i och för sig att konstitutionsutskottet har tagit frågan på allvar. Jag beklagar dock att man inte ännu tydligare har markerat hur det här ärendet har hanterats.

Herr talman! Jag tackar naturligtvis Barbro Hietala Nordlund för inlägget, och för stödet också. Jag har förstått att man har tagit till sig det här. Jag har ju ändå försökt att förmedla vad som finns i hela den brevskörd jag är i besittning av, och jag är inte ensam. Andra, t.ex. Tandvårdsskadeförbundet, har naturligtvis många fler brev, kanske också brev från andra än de som har skrivit till mig. Det som är förödande när myndigheterna inte riktigt vill leva upp till att vara öppna, är att man inte inom vare sig tandläkeriet eller det medicinska området, bland läkare, får möjlighet att jobba öppet med frågan. Vi blir av med information. Vi blir av med en öppen diskussion i allvarliga frågor. Jag har försökt att ta upp det här som ett allmänt ämne och inte riktat mig mot något särskilt statsråd. Jag har tyckt att det är en generell, konstitutionell fråga. Jag tycker faktiskt att vi måste börja ställa större krav på ledarskap i samhället över huvud taget för att samhället skall vara tryggt och rättssäkert. Rättssäkerhet kräver faktiskt att man slåss nästan varje dag för att människor skall bli bra behandlade. Jag har hört representanter från andra partier här i dag som har ett stort rättspatos men som inte särskilt stöder denna fråga. Nu ser jag att det inte finns någon från Vänsterpartiet och Miljöpartiet här. Jag är förvånad över att de inte har gett sitt stöd för den markering som Centerpartiets Birgitta Hambraeus har gjort i vår reservation, eftersom de också påstår sig ha ett rättspatos i denna fråga.

Herr talman! Jag beklagar att jag i denna sena timme känner mig föranledd att ge en kommentar till detta ärende. Det är viktigt att vi har klart för oss vad konstitutionsutskottet kan göra och inte kan göra. Jag beundrar naturligtvis Görel Thurdins kamp för rättssäkerhet och liknande frågor för den här gruppen av människor. Vad konstitutionsutskottet kan göra är att granska regeringen. Då tittar vi på vilket riksdagsbeslut som har fattats. Det fattades ett beslut en gång, och det kom föreskrifter ganska snart därefter om förändringar. Sedan har riksdagen behandlat den här frågan varje år men aldrig gjort ett tillkännagivande till regeringen om önskemål om förändringar i politiken. När vi gör den jämförelsen kan vi konstatera att regeringen har uppfyllt riksdagens beslut. Görel Thurdins viktigaste kritik, som jag har uppfattat den, är att myndigheterna inte sköter sig och att människor behandlas illa. Men detta är inte en fråga för konstitutionsutskottet. Görel Thurdin sade att vi tidigare har haft KU-ärenden då vi har granskat myndigheterna. Så är icke fallet. Vi får inte göra det. Däremot finns det andra organisationer och myndigheter kopplade till riksdagen som har denna uppgift, t.ex. JO-ämbetet. Jag skulle vilja föreslå att Görel Thurdin skickar över alla sina brev till JO-ämbetet och ber att få en ordentlig genomlysning av detta, om det är på det sättet att människor har blivit felaktigt bemötta enligt de regler som också riksdagen har godkänt genom sitt sätt att fatta beslut under många år. Det gäller ju att hitta de rätta vägarna för att komma fram med sin kritik. Om riksdagens beslut är luddiga och svåra att tolka för regeringen, är det ju riksdagens uppgift att se till att dessa beslut blir rakare och klarare.
Fru talman! Med stöd av konstitutionsutskottets ordförande kanske JO mer tar till sig de ärenden som jag sänder dit för att JO skall se på frågan i dess helhet. Jag kanske har fått ett stöd i och med detta. Jag tänker som sagt inte ge upp möjligheterna att faktiskt få till stånd en förändring på detta område. Jag tycker ändå att debatten har visat att det finns en insikt om att vi behöver göra något i detta sammanhang. Då tycker jag ändå att jag har åstadkommit något med min KU-anmälan.

Fru talman! Regeringens utnämningspolitik är en återkommande fråga. En av orsakerna till att den är just återkommande är att trägen vinner. I lagom tid före utskottets behandling av dessa frågor brukar det hända något som ger en något bättre balans när det gäller utnämningarna om man ser till den partipolitiska fördelningen. När utskottet presenterade sitt granskningsbetänkande hade jag tillfälle att konstatera att ett par moderater blev utnämnda precis innan vi skulle sätta i gång. Även utskottets värderade ordförande kunde glädja sig åt att bli landshövding i, tillåt mig att säga det, landets kanske mest intressanta län. Jag sade då också att såsom det här nu fungerar bör vi naturligtvis månatligen granska regeringens utnämningspolitik. På det sättet kommer det att bli en viss självsanerande aktivitet i detta sammanhang. Regeringsformen stadgar att det endast är förtjänst och skicklighet som får utgöra grund vid utnämningar till statliga ämbeten. Det är klart att man kan tolka detta på litet olika sätt. Om vi skall se på hur regeringarna Carlsson och Persson har tolkat detta stadgande i regeringsformen har de funnit att socialdemokrater i långt större utsträckning än personer som kommer från de borgerliga partierna har just de kvalifikationer som avser förtjänst och skicklighet. Jag har under åren med en rad exempel påpekat att det naturligtvis strider mot alla matematiska sannolikhetskalkyler att det kan vara på detta sätt. Det är, fru talman, fortfarande en utomordentligt stor snedbalans när det gäller utnämningspolitiken i Sverige. Med tanke på den sena timmen skall jag inte trötta kammaren med - vi skall ju strax votera - en rad exempel som under årens lopp har samlats i konstitutionsutskottets protokoll.

Detta innebär naturligtvis inte nödvändigtvis att man behöver göra sig av med duktiga personer som måhända har fått sina befattningar på politiska meriter. Men jag finner det vara otvetydigt klart att den här rätten föreligger. Vid statsministerns besök i konstitutionsutskottet verifierade han också att det är regeringen som suveränt tolkar hur regeringsformens stadgande i fråga om förtjänst och skicklighet skall tillämpas i praktiken. Det innebär att jag är övertygad om att vi går mot ett system där regeringsskiften innebär förändringar på de poster som tidigare betraktats som opolitiska. Jag tror inte att det är en bra utveckling. Men jag finner den tyvärr ofrånkomlig.

Fru talman! Efter en lång dags debatt har vi kommit till det sista ärendet i granskningsdebatten. Det gäller granskningen av regeringens utnämningspolitik, eller som jag skulle vilja kalla den, gamla skivbekanta med Anders Björck. Detta är nämligen, som han själv var inne på, en återkommande fråga. Bara därför att det råkar finnas en och annan socialdemokrat som har fått ett annat uppdrag drar Anders Björck slutsatsen att utnämningen är otillbörlig. Ingvar Carlsson och Göran Persson har intygat att det är förtjänst och skicklighet som har avgjort de utnämningar som regeringarna Carlsson och Persson har gjort. Det som Anders Björck tycker är så märkligt är att det över huvud taget finns politiker, och dessutom socialdemokrater, som har den förtjänsten och skickligheten att de kan ta ett sådant uppdrag. Nej, jag tror att Anders Björck egentligen inte är speciellt förvånad i detta avseende. I stället vill han mera göra frågan till en partipolitisk profilfråga. Vad han är ute efter är att legitimera en typ av spoil system, där anställda tjänstemän byts ut i förhållande till fördelningen vid ett regeringsskifte. Som jag ser detta är det inte riktigt samma sak. Det är klart att vi när det gäller förtjänst och skicklighet kan göra olika bedömningar av vad det innebär. Det handlar alltså om vad det politiska arbetet betyder vid en sådan bedömning. Det är dock en väsentlig skillnad att säga att det är fritt fram för en eventuell annan regering att byta ut dem som nu är tillsatta på grund av deras tidigare politiska bakgrund, inte utifrån bedömningen av om de gör ett bra jobb eller inte. Här tror jag att vi är litet farligt ute. Att det sedan alltid litet grand kommer att råda diskussioner om vad förtjänst och skicklighet är tror jag att vi får lära oss att leva med. Men att så att säga dra ut konsekvenserna på det sätt som Anders Björck vill göra skulle jag faktiskt vilja avråda från. När det gäller vilka som nu har blivit utnämnda kan jag säga att av de 44 är det bara ett fåtal som Anders Björck kan peka ut som politiskt tillsatta. Men vem som har fått ett erbjudande och som har tackat nej kommer oerhört sällan fram. Nej, fru talman, jag tycker att det system som vi i dag har och den granskning som vi gjort när det gäller utnämningspolitiken har visat att regeringen Persson har skött utnämningspolitiken enligt de regler som finns. Därmed yrkar jag på godkännande av utskottets anmälan i denna del.
Fru talman! Det är inte "en och annan socialdemokrat" som har fått statliga topposter. Tvärtom har det under en rad år varit en massiv snedvridning av utnämningspolitiken, till Socialdemokraternas fördel. Vi har under den senaste tiden fått uppleva att det i ett antal fall varit så att man har gått direkt från statsrådsposter till höga politiska ämbeten som bl.a. generaldirektörer. Sådant förekom inte under den borgerliga tiden. Jag tror dock att vi inte lyckas övertyga varandra på den här punkten. Det är viktigt att statliga ämbetsverk har bra chefer, alldeles oavsett politisk färg. Men det är naturligtvis bekymmersamt om ett antal statliga ämbetsverk av partipolitiska skäl inte har bra chefer. Då är det inte i första hand fråga om en utnämningsproblematik, utan då är det fråga om en effektivitetsproblematik. Medborgarna förlorar på att statliga verk råkar ut för misskötsel, och det finns ett antal statliga verk med politiskt tillsatta chefer som har råkat ut för detta. Det är helt enkelt medborgarna som drabbas. Men vi övertygar nog, som sagt, inte varandra där. Slutligen har jag en fråga: Anser Mats Berglind att en ny regering har rätt att tillämpa regeringsformens bestämmelser om förtjänst och skicklighet på samma sätt som regeringarna Carlsson och Persson har gjort? På den frågan vill jag ha ett klart svar.
Fru talman! Först till den fråga som Anders Björck ställde i slutet av sin replik. Ja, jag tycker att en eventuell ny regering skall ha samma rätt i utnämningspolitiken, skall ha rätt att agera på samma grunder i utnämningspolitiken, som den nuvarande regeringen. Om det då blev ett lika stort antal socialdemokrater med politisk bakgrund skulle jag inte bli speciellt förvånad. Jag kan hålla med Anders Björck om att vi nog inte klarar av att övertyga varandra i den här frågan. Vad som är förvånar mig är att ni i er reservation skriver att det så uppenbart handlar om politiskt tillsatta. Också i debatten här har det sagts att det är så uppenbart. Men, Anders Björck, vad beror det på att det bara är Anders Björck som står bakom reservationen, om nu detta skulle vara så uppenbart?
Fru talman! Det är inte bara jag som står bakom reservationen, utan det gör riksdagens näst största parti. Jag kan ge exempel på snedvridning. I dag finns det inte en enda ambassadör som är politiskt rekryterad från Moderata samlingspartiet. I stället vimlar det av socialdemokratiska ambassadörer som kommer direkt från exempelvis riksdagen. I dag finns det inte någon pressattaché eller något pressråd som kommer direkt från moderatpressen. Däremot finns det gott om socialdemokratiska chefredaktörer exempelvis som i dag sitter på statliga ämbeten ute på ambassaderna. Det är något märkligt att det är från den minst framgångsrika delen av den svenska pressen som flest personer rekryteras till den svenska utrikesförvaltningen. Jag har här bara nämnt två små exempel. Jag skulle kunna fortsätta väldigt länge med min uppräkning. Jag är ändå tacksam för Mats Berglinds uttalanden. Såvitt jag förstår är han med på att en kommande regering tillämpar reglerna om utnämningspolitiken på samma sätt som den socialdemokratiska regeringen gjort. Skulle det då bli en omkastad situation när det gäller den partipolitiska fördelningen utgår jag från att Mats Berglind ställer upp på det och inte kommer med några klagomål. Om sådana finns är det dags att komma med dem nu, före valet.
Fru talman! Jag tror inte att risken finns att jag kommer med sådana anmälningar till konstitutionsutskottet, under förutsättning att utnämningarna bygger på just förtjänst och skicklighet. Anders Björck talar om en snedvridning. Ja, vi kan säkert fundera över vad snedvridning är. Under förra regeringens tid hade 12 av 18 landshövdingar borgerlig politisk bakgrund. Det kan man kanske tycka är en viss snedvridning. Men mig veterligen var det ingen som gjorde någon större affär av det; det var ju den regeringens bedömning. Nu är balansen något mera hyfsad. En sak här, som faktiskt är ganska viktig och som jag tror att Anders Björck och jag är överens om, är att det är oerhört viktigt att vi får bra chefer. Att det skulle finnas garantier för att vi får bra chefer bara för att vi inte tillmäter politiskt arbete betydelse som grund för förtjänst och skicklighet, dvs. att det skulle vara en garanti för att lyckas, tror jag att vi skall vara försiktiga med att uttala oss om. Jag tror också att vi skall vara väldigt försiktiga med att säga att det skulle vara ytterligare en garanti att de har moderat bakgrund eller att de har en bakgrund i något annat borgerligt parti. Det handlar här om att Anders Björck vill göra detta till en politisk profilfråga. Jag har suttit med i konstitutionsutskottet i drygt ett år och tycker att samtliga partier har alldeles utmärkta representanter. Men varför är det bara Moderaterna som Anders Björck har lyckats övertyga?

Fru talman! För säkerhets skull yrkar jag bifall till reservation 8 i tidigare ärende. Jag glömde kanske att göra det tidigare. Dagen har ju varit lång. Jag biträder utskottsmajoritetens skrivningar på denna punkt. Det kan inte konstateras att regeringen i något fall har brutit mot reglerna. Regeringen har ju rätt att göra utnämningar, och den har vägt in kompetens och skicklighet. Jag har inte beträffande vare sig den här regeringen eller den tidigare regeringen några illusioner om att man inte smugit in en och annan politisk värdering. Det råder inte brist, vilket tidigare påpekats, på borgerliga högre tjänstemän inom statsförvaltning, myndigheter och verk. Däremot är den totala avsaknaden av vänsterfolk, miljöaktivister osv. i så fall desto mera flagrant. Jag skall dock inte förlänga debatten i onödan, utan jag yrkar på godkännande av utskottets anmälan i denna del. Propositioner ställdes först beträffande envar av de frågor som berördes i de reservationer som fogats till betänkandet därefter i ett sammanhang på övriga upptagna frågor. På förslag av talmannen medgav kammaren att återstående ärenden på dagens föredragningslista fick avgöras i ett sammanhang vid morgondagens arbetsplenum, efter informationen från regeringen.

Fru talman! En bättre framtid för Europas alla folk är vad EU:s regeringskonferens egentligen handlar om. Mitt ibland alla teknikaliter om olika pelare, superkvalificerade majoriteter, vanliga majoriteter, konstruktivt avstående och flexibel integration handlar det om så konkreta och för oss människor viktiga ting som fred, god miljö och färre brott. Folkpartiets vision av Europa är ett Europa där demokratiska stater samverkar för att säkra friheten, freden, rättsstaten och marknadsekonomin. Byggstenarna består av ett växande ömsesidigt beroende och av åtgärder som knyter länderna närmare varandra. Vårt mål är ett Europa där krig mellan länder blir lika orimligt som krig mellan oss svenskar och våra nordiska broderfolk och där inte inre motsättningar i länder slutar i blodbad som skett under 90-talet i resterna av Jugoslavien. Det socialdemokratiska partiet och den socialdemokratiska regeringen har inte närmat sig vare sig EU eller regeringskonferensen med någon större entusiasm. Där vi liberaler sett möjligheter har socialdemokraterna mest sett problem som måste hanteras på något sätt. Rättesnöret är då inte att förutsättningslöst analysera vad som bäst gynnar Sverige och Europa och på grundval av den analysen agera offensivt. Den överordnade strategin för regeringen har med några undantag varit att passa in i det längsta för att sedan, när det blivit ofrånkomligt, försöka fatta beslut som först främst syftar till att minimera problemen för det egna partiet. Det besked om EMU som regeringen sent omsider pressat fram är förstås det främsta exemplet på detta. I stället för ett ledarskap är det ett ängsligt stirrande på opinionssiffror. Vi har frågor som: Är EMU bra eller dåligt för Europa? Vore det bra eller dåligt för Sverige att vara med från den sannolika starten om ett och ett halvt år? På dessa självklara frågor kommer det allt slingrigare svar från statsråden. I morgon bitti i riksdagens EMU-debatt kommer Anne Wibble att utveckla vår syn på det besked som regeringen efter så stor vånda kommit fram till. Vår uppfattning i sakfrågan framgår tydligt i de reservationer som vi och Moderaterna står bakom i dagens betänkande. Den europeiska unionen har efter andra världskrigets slut haft tre uppgifter som varit viktigare än alla andra. Den första var det som ledde fram till att EU bildades, nämligen önskan att läka såren i Europa och dra in Tyskland, och även Italien, i de demokratiska ländernas krets och få ett slut på de ständiga krigen mellan Tyskland och Frankrike. Under 70-talet fick EU en andra viktig uppgift - att efter diktaturernas fall i Grekland, Spanien och Portugal snabbt integrera dessa länder i det europeiska samarbetet och därmed ge demokratin ökade möjligheter att slå rot också i de länder som styrts av militärjuntor och fascistiska regeringar. Båda dessa historiska uppgifter har EU klarat på ett utmärkt sätt. Den tredje viktiga uppgiften står EU inför nu. Det är att efter murens fall se till att också de länder som i decennier levt under kommunistiskt förtryck får vara med i samma europeiska union som vi i Västeuropa och därmed öka chanserna att demokratin består och utvecklas i Baltikum, Centraleuropa och Östeuropa. Från Folkpartiets sida har vi envist upprepat att regeringskonferensen, som ni närmar sig sitt slut, måste resultera i sådana ändringar i unionens struktur att dessa länder ges verkliga möjligheter att bli medlemmar inom de kommande fyra till åtta åren. Nu är det bara en och en halv vecka kvar till toppmötet i Amsterdam, och institutionella frågorna som rör maktbalansen och medlemsregeringarnas inflytande hör till de sista svåra knäckfrågorna. Det ligger i sakens natur att stora viktiga frågor avgörs i sista minuten, eller t.o.m. strax efter. Ännu finns det tyvärr inget färdigt förslag till nytt EU-fördrag som skulle kunna förverkliga den liberala visionen om ett EU som relativt snabbt kan växa till drygt 25-30 medlemsländer och som skulle klara att upprätthålla freden och säkerheten på vår kontinent och effektivt lösa gränsöverskridande problem. Men jag kan ändå konstatera att det i det nya holländska utkastet till fördrag finns med som ett alternativ ett förslag om s.k. dubbla majoriteter som en tänkbar lösning, något som ligger nära det vi Folkpartiet förordat som en lösning på motsättningarna mellan de befolkningsmässigt större länderna och länderna med mindre befolkning. Till ett kvalificerat majoritetsbeslut i ministerrådet skulle fogas ett krav på att majoriteten består av regeringar som representerar länder med en majoritet av unionens befolkning bakom sig. Det har ibland nämnts mycket höga siffror vad gäller andel av Europas befolkning. Denna extra höga majoritet finner vi i Folkpartiet inte nödvändig. Vi har hela tiden hävdat att beslutsreglerna måste ändras om ett stort antal mindre länder skall kunna bli medlemmar, även om det i något avseende kan minska Sveriges och andra små staters inflytande jämfört med några tänkta, men inte sannolika, alternativ. Regeringens låga profil i denna för Sverige och EU:s utvidgning så viktiga fråga beror i sämsta fall på bristande engagemang och i bästa fall på förhandlingstaktik. Det kan i det senare fallet tilläggas att den danska regeringen och det danska folketinget gjort en annan bedömning. Från danskt håll har man öppet förordat en lösning som ligger nära den som vi länge förordat. Demokratin och freden är vårt viktigaste mål med EU, men vi har också slagits för att EU måste bli ett kraftfullt instrument för att lösa andra gemensamma problem, som den gränsöverskridande miljöförstöringen och den internationella brottsligheten, främst inom narkotikaområdet. Här, menar vi, har Sveriges förhandlare på riksdagsmajoritetens uppdrag använt sin begåvning och sin energi till att motarbeta det som borde vara svenska intressen. Regeringen har ju förhållit sig kylig till tanken på att få fler gemensamma beslut inom tull och polisområdet, som om det vore ett större problem att Europas poliser samarbetar över nationsgränserna än att Europas brottslingar gör det. Nu tyder det mesta ändå på att det blir en reform i den riktning vi i Folkpartiet förespråkat, vilket skulle innebära att delar av det mellanstatliga rättsliga polisiära samarbete som nu ligger i den s.k. tredje pelaren flyttas över till gemensamhetssfären. Om det blir på det viset är det inte den svenska regeringens förtjänst. Ett annat område där vi liberaler vill se mer effektiva beslutsregler gäller möjligheten att använda ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Från vår egen debatt och inhemska erfarenheter har vi lärt oss att dessa styrmedel är mycket effektiva. Ett av problemen med dem är att vissa länder kan skaffa sig kortsiktiga konkurrensfördelar genom att låta bli att införa för miljön nödvändiga skatter. EU har förutsättningar att bli världens bästa miljöorganisation och en stark politisk kraft för att ta tag i de svåra gränsöverskridande miljöproblemen. Det kräver förstås att man använder sig av det som är EU:s unika styrka - möjligheten att fatta vissa beslut utan att alla ingående länder är med på det. Tyvärr har regeringen och Moderaterna i stället för att konstruktivt verka för ett borttagande av den nuvarande vetorätten mot införandet av miniminivåer för bl.a. koldioxidskatter i stället lierat sig med dem som helst inte vill göra någonting. Regeringen har t.o.m. med Centerns goda minne låtit de svenska förhandlarna agera för att Sverige som ett av mycket få EU-länder skall få öka utsläppen av koldioxid - detta som en följd av den olycksaliga förtida kärnkraftsavvecklingen. Detta är inte i samklang med de internationella överenskommelserna och strider framför allt mot alla anständiga miljöhänsyn. Min och Folkpartiets uppfattning är att de globala miljöhoten måste tas på stort allvar och att det bör vara en prioriterad uppgift för Sverige att verka för en gemensam lagstiftning med skärpta minimiregler och obligatoriska miljöavgifter. Detta är viktigt för att motverka framtida miljökatastrofer, men också för svensk industris konkurrenskraft. I det förslag som det holländska ordförandeskapet lagt fram i dagarna ingår glädjande nog idén om borttagande av enskilda länders vetorätt mot miniminivåer för miljöskatter. Det är bra, tycker vi. Men vad skall den svenska socialdemokratiska regeringen göra? Skall man lägga in veto mot en sådan förbättring av miljöpolitiken, eller skall man hålla tummarna och hoppas att något annat land skall göra det, så att man själv slipper skylta med sin miljöfientliga politik? En liten framgång kan vi miljövänner kanske räkna in. Det gäller frågan om förstärkt miljögaranti och möjligheterna för ett enskilt medlemsland att under vissa villkor gå före unionen och införa strängare miljöregler. I rättvisans namn skall här noteras att den svenska regeringen av allt att döma har arbetat för detta. En annan tänkbar framgång, som ligger oss liberaler särskilt varmt om hjärtat, är förstås frågorna om öppenhet och offentlighet. Sverige har lyckats flytta fram positionerna så pass att EU nu förefaller ta trevande steg mot de principer för allmänhetens insyn som infördes i vårt land för sju åtta generationer sedan. Den kamp som de yngre mössorna lyckades så väl med då kan nu i bästa fall ge resultat på europeisk nivå. Offentlighet och inte hemligstämpel kan bli huvudregel för EU, men mycket återstår. Än har de svenska förhandlarna inte lyckats övertyga de andra runt förhandlingsbordet om att öppenheten inte bara skall gälla flertalet handlingar som upprättas inom EU utan också de som kommer in till EU:s olika organ. Fru talman! Inom utrikespolitikens område förefaller en del steg framåt kunna tas. Det finsk-svenska initiativet om att föra in de s.k. Petersbergsuppgifterna i fördraget är ett sådant steg. Försöken att förstärka EU:s möjlighet att skaffa sig bättre information och analyser är ett annat framsteg. På ytterligare några punkter kan det ske förbättringar. Som en förutsättning för att EU skall få mer beslutskraft inom detta område kommer det dock att krävas att de olika medlemsstaterna restriktivt använder möjligheten att stoppa beslut på grund av att de strider mot något vitalt nationellt intresse. Om EU i en del avgörande frågor behöver mer beslutskraft - för att klara freden, för att förbättra miljön eller för att bekämpa grov internationell brottslighet - vore en bantning på sin plats på andra områden, särskilt när det gäller sådant som storleken på jordgubbar, regler för gräsfrösorter och annat den enskilde kan ta ställning till själv. Inför och under regeringskonferensen har vi i Folkpartiet därför föreslagit att Sverige skall verka för att stärka den s.k. subsidiaritets eller närhetsprincipen, som kan sägas innebära att besluten skall fattas på lägsta effektiva nivå. Det innebär t.ex. att det är den enskilde som avgör om storleken på jordgubben är lämplig eller inte, att landstinget i Stockholm får avgöra hur långa busslinjerna i det länet skall vara och att det är Sveriges riksdag som får avgöra om Systembolaget skall vara kvar i Sverige eller inte. I andra fall är det EU som är den lägsta effektiva beslutsnivån, som när det gäller att motverka miljöfarliga utsläpp eller knarkhandel över gränserna. För att ta ett konkret exempel finner vi i Folkpartiet det mycket olyckligt att de svenska förhandlarna hittills inte har utnyttjat chansen att förstärka rätten att driva en nationell alkoholpolitik i de pågående förhandlingarna. Hade närhetsprincipen tillämpats konsekvent redan nu hade vi sluppit oroa oss över att EU medlemskapet kan betyda negativa saker för svensk alkoholpolitik. I förhandlingarna har framför allt Tyskland och Storbritannien velat att EU skall skärpa närhetsprincipen. Detta har då inte fått något stöd av de svenska förhandlarna. De har förstås inte handlat på eget bevåg utan fullföljt det uppdrag de fått av regeringen och riksdagsmajoriteten. Men det är litet märkligt att de inför EU medlemskapet så kluvna socialdemokraterna inte vill slåss för att EU bara skall ägna sig åt de frågor där EU-nivån innebär bättre beslut. Denna kamp har man överlåtit åt bl.a. oss i Folkpartiet att föra. Vi tar gärna striden för närhetsprincipen eftersom vi sedan generationer är övertygade om att beslut skall fattas på lägsta effektiva nivå. Men för bl.a. folkhälsan i vårt land och för Europatanken vore det naturligtvis bra om vi hade fler med oss. I det utkast från det holländska ordförandeskapet som jag nämnde i samband med miljöfrågorna finns det förstärkningar av närhetsprincipen. Det är bra. Men jag vill ställa två frågor till utrikesministern - två frågor som jag hoppas få svar på under denna debatt. Kommer regeringen vidhålla sin negativa syn på en förstärkning av närhetsprincipen i fördraget? Kommer regeringens förhandlare få i uppdrag att motarbeta den holländske ordförandens förslag? Fru talman! Jag har i detta anförande sökt lyfta fram de frågor vi tycker är allra viktigast i dagens EU diskussion. Det är tråkigt att den svenska regeringen i så många av dem antingen är passiv eller för en felaktig politik - felaktig om man tycker att beslut skall fattas på rätt nivå och om man månar om svenskt inflytande på lösningen av viktiga europeiska problem. Fru talman! Jag står förstås bakom alla de reservationer som har anmälts i utskottet av våra företrädare, men vill för att förkorta voteringarna i morgon yrka bifall till reservation nr 1 och nr 9.

Fru talman! På den sista punkten är det lätt att instämma med Göran Lennmarker. Jag delar helt och hållet den uppfattningen. På de två första tror jag att det som Göran Lennmarker sade bekräftar vad jag framförde, nämligen att moderaterna i det här fallet tillsammans med socialdemokraterna som de två enda partierna i denna kammare är emot att ta bort vetorätten. Sedan kan man säkert vilja kämpa för att få sådana regler, men problemet är att de inte uppstått. På något vis är det väl så både i politiken och i livet att om man har en strategi och den misslyckas, får man fundera på någon annan. Det jag kritiserar moderaterna och socialdemokraterna för är att man inte dragit den slutsatsen.

Fru talman! Man kan kanske resonera om vad som vore mest troligt. Problemet är, Göran Lönnmarker, att det har visat sig att den ena lösningen inte fungerar. Det är skälet till att vi förordar den andra.

Fru talman! I denna timme ställs våra lojaliteter på sin spets, skulle jag vilja säga. Vi från Vänsterpartiet tycker att det är av enormt stor betydelse att diskutera EU-frågorna, Sveriges position, att se till att det Sveriges regering framför är väl underbyggt och att vi från riksdagen har varit med och kunnat påverka så att regeringens syn präglas av den syn som partierna har, att vi tar en aktiv del. Samtidigt känns det nästan som en hädelse att behöva befinna sig i detta rum en av de vackraste sommarkvällar som det ser ut att ha varit i Stockholm i dag. Jag ber om ursäkt för att jag tänker avlägsna mig på tidigt stadium. Det innebär en svår konflikt att behöva befinna sig här, men det är plikttrogenheten som driver de flesta av oss att ändå göra det. Jag tackar för att andra är mer plikttrogna i kväll än jag är. Jag vill inleda med att säga att vi nu går in i andra andningen av EU-medlemskapet. Vi har fått den andra redogörelsen från regeringen över vad man har gjort och vilka positioner man tagit och hur man vill arbeta vidare med EU-frågorna. Jag tycker att det är väldigt bra att vi får dessa skriftliga redovisningar. Dock vill jag hävda att beskrivningen kanske är något glättad, att man framställer den svenska positionen och den svenska regeringens agerande som bättre än vad det kanske har varit vid alla tillfällen. Det här gäller faktiskt inte bara regeringen utan även det material som riksdagen själv har framställt om EU-arbetet. Jag tänker t.ex. på den sammanfattning som vi har gett ut och som heter När EU vill kapa Sveriges lastbilar. Det enda konkreta exempel som beskrivs i detalj handlar om hur Sverige lyckades på en enda punkt, och det gäller bestämmelser om lastbilarna och längden på släpen. Jag hör till de första att notera denna framgång, men jag vill ändå hävda att jag tycker att det finns andra betydligt svårare frågor där vi inte kommit så långt. Jag tycker att det här kanske inte ger riktigt rättvisande bild av det arbete som vi bedriver i EU-frågorna från riksdagens och regeringens sida. Jag vill vidare understryka att vi från riksdagens sida, trots att vi hållit på ett tag, inte har funnit de rätta formerna för samarbetet med regeringen, inte heller de rätta formerna för vårt eget arbete, hur vi skall bedriva EU-arbetet. De som sitter i EU-nämnden är i högsta grad informerade och gör tappra försök att informera resten av sina partigrupper. Vi anstränger oss alla. Samtidigt är det ändå så att när man inte fattar några beslut i EU-nämnden hänger det hela något i luften. När ärendena sedan kommer till utrikesutskottet, som får skriva betänkandena, gäller det att samla ihop från de olika utskotten. Jag önskar att vi hade haft ett bättre sätt att direkt från de berörda utskotten kunna ta aktiv del i det här arbetet. Jag tror att vi har en hel del mer att göra på det här området. Det är inte lätt för de respektive fackutskotten när de får information och material från regeringen. I EU nämnden kan man ibland samma dag som man skall diskutera frågan få rätt avancerade dokument på engelska och franska som kan vara svåra att tränga igenom. Det kan vara svårt att se vad de faktiskt står för och avge en mening om det. Jag inser naturligtvis svårigheterna för regeringen, som också får detta material sent. Detta gör att det har varit svårt. Jag tror att det finns anledning att ytterligare se över hur det skall kunna fungera för riksdagen och regeringen och hur vi skall kunna få ett samarbete. Precis som Göran Lennmarker kan jag konstatera att vi är, kanske inte inne i näst sista andningen, men ändå väldigt sent ute för att påverka regeringen och för att regeringen skall kunna påverka de andra staterna vad gäller regeringskonferensen. Den har avancerat långt, och det är sannolikt inte så stora förutsättningar att nu i sista stund kunna ändra på någonting. Det vi kan konstatera är att Sverige i och med medlemskapet naturligtvis har uppnått en del. Vi har också inför regeringskonferensen kunnat få igenom en del som från svensk synpunkt har betraktats som viktigt. Jag tänker t.ex. på jämställdhetsarbetet, kampen för en ökad öppenhet inom EU och det allmänna arbetet, även biståndsarbetet. Vi har kunnat påverka och driva på i den riktning vi önskar. Men det kvarstår en hel del på detta område. Naturligtvis är vi i dag präglade av en av de stora kontroversiella frågorna som finns med i betänkandet, nämligen EMU-medlemskapet. Där fick vi i går statsministerns i mina ögon välkomna besked om att det inte blir någon anslutning från svensk sida 1999 och att man även från regeringens sida välkomnar olika möjligheter att fatta politiska beslut, inklusive folkomröstning. Det tycker jag och Vänsterpartiet var ett mycket bra besked. Vi som länge har drivit frågan om folkomröstning om EMU ser naturligtvis fram emot det och anser att det vore den bästa formen för att svenska folket skall kunna påverka på det här området. Jag vill lägga fram en synpunkt, vilket framgår av betänkandet, där Vänsterpartiet och Miljöpartiet är överens. Om det visar sig på regeringskonferensen att resultatet avviker så mycket ifrån det som vi faktiskt röstade om och tog ställning till när svenska folket önskade medlemskap i Europeiska unionen, bör även detta ge anledning till en folkomröstning. Det jag tänker på som sådana kontroversiella frågor är t.ex. utrikes och säkerhetspolitiken. Där finns önskemål från flera stater om ett långtgående försvarssamarbete och där vi från Vänsterpartiet inte kan tänka oss detta. Det finns andra exempel - frågor om ett långtgående samarbete på det rättsliga området, Schengensamarbetet, Europol osv. - där vi också anser att det för så pass långt från det ursprungliga medlemskapet i EU att det bör föranleda en folkomröstning om det separat och skilt från EMU-frågan. Jag vill också ta upp frågan om EU-utvidgningen, som är en viktig fråga. I ett flertal frågor är vi rätt överens från partierna i riksdagen. Dit hör betydelsen av EU:s utvidgning och möjligheter för de stater som är intresserade att bli medlemmar vid samma tillfälle. Det är också nödvändigt med en hel del förändringar för att det här skall kunna fungera. Där är det väldigt viktigt att regeringen står fast vid sin linje och driver den hårt. Vid IGC och de diskussioner som varit där har man nämnt hur vi avancerat på olika områden. Ett sådant som vi har diskuterat en del i riksdagen och där jag uppfattar att vi inte har nått ända fram och där regeringen i mina ögon inte har drivit frågan aktivt heller är barnets rättigheter. Där har vi tidigare agerat från riksdagens tvärpolitiska barngrupp och på olika sätt uppmärksammat detta. Det räcker inte med att man skriver in att det inte skall ske någon diskriminering av några medborgare inom Europeiska unionen. Om jag har förstått rätt kommer detta med i en paragraf om ickediskriminering där man har med ålder som en faktor. Det är välkommet och bra, men jag anser att det inte räcker. Vi bör gå längre. I förra veckan ägde en viktig konferens rum här i Riksdagshuset, en europeisk barnkonferens, där utrikesministern och andre vice talmannen m.fl. prominenta personer deltog. En av de rekommendationer som denna konferens antog lyder så här - jag har tyvärr bara den engelska texten: "We recommend that the rights of children and young people be written into the revised Treaty of the European Union compatible with the principles of the UN Convention on the Rights of the Child." Fru talman och fru utrikesminister! Jag anser att detta krav är ett viktigt krav. Regeringen borde ändå göra en sista ansträngning för att försöka att få med det. Det här betänkandet rymmer väldigt många frågor. Jag kan inte gå in på alla i detalj. Bengt Hurtig kommer senare att följa upp det som jag har sagt. Jag vill bara nämna betydelsen av en utträdesparagraf för att Sverige eller andra stater som inte vill fortsätta att vara medlemmar skall ha en rättslig möjlighet till utträde. Då skall man inte behöva förhandla om hur den paragrafen skall se ut just då. Vänsterpartiet vill också att det skall göras en riskanalys av EU-medlemskapets för och nackdelar. Vi hävdar också att miljöfrågorna och djurskyddet måste få ett starkare stöd. Det alkoholpolitiska arbetet har nämnts här tidigare. Sverige drev aldrig frågan om undantag, och nu kan vi se resultatet. Men vi har den situation som vi har, och nu måste allt göras för att Sverige även framgent skall kunna stå för en egen alkoholpolitik. Fru talman! Avslutningsvis står jag bakom alla reservationer och yttranden som Vänsterpartiet har avgett. Men jag vill särskilt yrka bifall till reservation

Fru talman! Den debatt som vi har i dag om EU är i realiteten den sista chansen för riksdagen att i plenum diskutera regeringskonferensen som nu har pågått i nästan ett och ett halvt år. Detta är sista gången som vi har möjlighet att diskutera regeringskonferensen innan den beräknas att vara slutförd. Den beräknas vara färdig redan om ett par veckor, ungefär samtidigt som riksdagen stänger för sommaruppehåll. Jag tycker att detta är ett problem. Just nu har vi möjlighet att ställa frågor till utrikesministern som är här, och det är bra. Nu börjar förhandlingarna att komma in i det absoluta slutskedet, och det råder stor osäkerhet. Nya förslag dyker upp ständigt och gamla försvinner plötslig, förslag som man var ganska säker på att de skulle tas med i fördraget. Ingen av oss här är mäktig att ange precis hur det resultat som presenteras om ett par veckor kommer att se ut. Det är ett stort problem att riksdagen stänger. Veckan efter avslutas regeringskonferensen, och det är en stor politisk händelse inom hela Europeiska unionen. Men som läget är nu har vi ingen möjlighet att i riksdagen få information och diskutera denna viktiga händelse förrän flera månader senare. Jag tänker här föreslå - och det är ett rent personligt ställningstagande, vi har ännu inte diskuterat detta i vårt parti - att vi i riksdagen gör som vi gjorde förra året. Det var ju som alla minns jättetrevligt. Riksdagen kallades in till ett extra sammanträde. Den här gången bör riksdagen sammankallas en extra dag efter det att IGC-förhandlingarna är slutförda och när toppmötet är över. Då kan vi få information och ha en ordentlig debatt om hur frågan skall hanteras. Jag skulle vilja höra hur utrikesministern ställer sig till den saken. Vore det inte rimligt att man i samband med att denna stora fråga är avgjord diskuterar den i Sveriges riksdag? Skall vi verkligen vänta ända till september innan vi kan diskutera denna fråga efter det att debatten har rasat i månader under sommaren? Det verkar mycket märkligt om riksdagen skall sidosteppas på det sättet. Det råder ganska stor osäkerhet i nuvarande läge, också för oss som sitter med i EU-nämnden och följer processen. Vi hade ett extra möte i dag då vi diskuterade några innestående frågor. Det talas om att regeringens paradnummer - sysselsättningkapitlet - är i allvarlig fara. Tyskland kanske inte alls accepterar att ha det med. Det är tal om små framsteg när det gäller miljöfrågorna och öppenheten. Som Folkpartiet var inne på blir den svenska regeringen kanske tungan på vågen som gör att man inte får till stånd ett beslut om att ta bort vetorätten när det gäller miljöavgifter, vilket jag i så fall starkt beklagar. Det vore ju tråkigt om Sverige stoppade en möjlighet att mot alla odds nå ett ordentligt framsteg i miljöfrågorna. Å andra sidan finns det mängder av förslag som går åt fel håll. De leder mot mer överstatlighet, i motsats till vad majoriteten av svenska folket anser. Man tycker att det redan är för mycket överstatlighet. Det är allaredan mycket makt som har förts över till Bryssel, och nu skall det bli ännu mer. Vi som tillhör majoriteten av svenska folket har ju tur att åtminstone Danmark och Storbritannien företräder oss i många frågor. Den svenska regeringen gör det i vissa frågor, men i många frågor inte alls. Det finns några orosmoment som jag tror är orosmoment också för den svenska regeringen. Den nordiska passunionen, t.ex., är inte alls i hamn ännu. I värsta fall kan det uppstå en situation där man får välja mellan att införa pass till Danmark eller till Norge, vilket vore ytterligt tragiskt. Det är tal om att hela Schengenfördraget skall tas med i IGC-traktaten. Också Europol skall tas med i den. Traktaten går mycket längre än vad den konventionen gör som redan har antagits av ministerrådet. Apropå det, vore det ett minst sagt rimligt krav att den svenska regeringen drar tillbaka propositionen om Europol till dess att vi får reda på hur situationen blir. Mycket tyder på att fördraget går betydligt längre, men då är mycket av det som står i konventionen felaktigt. Där talas om att det här enbart är ett mellanstatligt samarbete. Själva utgångspunkten och även de löften som har förts fram av justitieminister Laila Freivalds blir ju helt fel om det som i dag ser ut att hända också kommer att hända. Man borde dra in propositionen i avvaktan på vad som händer. Det är inte rimligt att oppositionspartierna skall skriva motioner med anledning av någonting som är passé redan om ett par veckor. Det är fullständigt sjukt att ha det på det här sättet. Ett område som vi tycks få en betydande förändring på under regeringskonferensen är flyktingfrågan. Flyktingfrågorna berör fler områden. Vi har dels Europol, som jag var inne på, dels Schengen, som också berör flyktingfrågorna i stor utsträckning, och dels kommer det som det ser ut in ett avsnitt med beslut som skall fattas med kvalificerad majoritet om minimiregler när det gäller flyktingområdet. Det låter kanske bra med minimiregler på flyktingområdet. Det möjliggör för ett enskilt land att gå längre, att vara mer generöst. Men vi ser hur det har varit de senaste åren, hur EU-medlemskapet liksom har anpassat även svenska regler nedåt. Den dagen vi får minimiregler tror jag att risken är mycket stor för att tendensen blir att alla anpassar sig nedåt. Minimireglerna blir norm. Det är så uppenbart att en liten skillnad blir mycket tydlig för en flykting vars liv kanske hänger på om han får komma in eller inte, och han får bara en chans i det nya sköna Västeuropa, i unionen. Då gäller det att komma till rätt land. Om det finns en liten, liten chans att man skall komma in i Sverige därför att det där är litet generösare regler, är det nog många som tar den chansen. Då är det inte mycket värt att ha minimiregler. Då håller de inte många dagar innan vi anpassar oss till den lägsta nivån vi också. Det är en fara i att ha den här typen av regler på EU-nivå, oavsett om man kallar dem maximi-, minimi eller harmoniserade regler. Det finns naturligtvis en fördel. Det är om man kan dela på bördorna av de människor som tvingas fly för sina liv från andra länder, att Västeuropas relativt sett rika länder allihop är med och tar sin andel av detta. Men i de utkast som jag har läst är det enhällighet i den frågan, men kvalificerad majoritet när det gäller minimireglerna. Det där kan bli ett problem, därför att alla inte är villiga att ta på sig detta. Så har det varit hittills i alla fall. Det finns också ett förslag som har gått litet fram och tillbaka och som har kommit in igen i det senaste dokumentet. Det kommer ursprungligen från Spanien och handlar om att asyl inte längre skall tillåtas inom EU, från ett EU-land till ett annat. Det tycker jag personligen är mycket allvarligt. Det skulle innebära ett brott mot de konventioner på flyktingområdet som Sverige och även andra länder inom EU har skrivit på. Hela frågan om den internationella rätten på det här området kan haverera på det sättet. Jag förutsätter att Sverige sätter in t.o.m. vetorätten i en sådan fråga. Det är en allvarlig internationell fråga, som inte bara gäller vår del av världen, om EU skulle bete sig på det sättet att man plötsligt inte längre bryr sig om internationella konventioner som man har skrivit på. På EU-nämndens sammanträde i dag fick jag i alla fall försäkringar om att Sverige försöker arbeta åt det här hållet. Jag tycker att man faktiskt måste gå mycket långt i den striden. Man skulle kunna prata i många timmar om detta. Det finns tusen och ett förslag. Jag vill på slutet komma in litet grand på utrikespolitiken. Det är ett område, förutom rättsfrågorna som jag har varit inne på, där det också ser ut att hända ganska mycket. Det senaste budet är att man på en övergripande nivå när det gäller insatser från EU - man talar om strategibeslut - skall använda sig av enhällighet, men på en lägre nivå skall man använda sig av majoritetsbeslut. Det är en riktning, om jag minns det här rätt, som utrikesminister Lena Hjelm-Wallén i en debatt här i kammaren för några år sedan var inne på att hon ville ha. Tyvärr ser det ut som om hon får som hon vill på just det här området. Vi får mer av majoritetsbeslut och överstatlighet inom utrikespolitiken. Nu finns det i och för sig, som det ser ut i alla fall, en säkerhetsventil. Men den är det inte meningen att man skall använda annat än i mycket extrema fall och i mycket extrema situationer. Man kan inte använda den i situationer där den svenska säkerheten inte står på spel. Det finns också en rad andra sätt som man försöker kringgå vetorätten på. Det är bl.a. begreppet konstruktivt avstående, som jag tycker är riktig Orwellstil som i 1984. Samma sak gäller subsidiariteten. Man skall kunna säga nej men ändå inte, slippa rösta nej, men ändå kunna säga till hemmaopinionen: Vi gjorde vad vi kunde, men vi behöver inte ta ansvar för beslutet. Men vi stoppar det inte heller. Den här typen av moderniseringar när det gäller föreningsrätten hoppas jag att vi slipper se. Det kan knappast vara en positiv utveckling om vi får in det i fotbollsföreningarna hemma. Till sist vill jag yrka bifall till reservationerna 13, Nr 13 handlar om folkomröstning om IGC. Jag tycker att det står klart, om det över huvud taget blir något nytt fördrag, att det kommer att krävas en folkomröstning. Det kommer att krävas ett beslut i riksdagen med tre fjärdedels majoritet för att förslaget skall kunna gå igenom. Det handlar ju om överstatlighet i många frågor, omfattande överlåtande av befogenheter. Vi har också en motion från Miljöpartiet där vi vill att regeringen räknar på kostnaderna för EU och redovisar dem. Normalt sett får vi bara reda på medlemsavgifterna. Det finns en mängd andra kostnader. Det är därför jag yrkar bifall till reservation 28. Nu har vi också fått besked från socialdemokraterna att man inte längre är absolut motståndare till folkomröstning om EMU. Därför vore det bra om ni liksom jag bifaller reservation 25.

Fru talman! Verksamheten i Europeiska unionen har under 1996 starkt präglats av regeringskonferensen, som nu går mot sitt slut. Det är ännu för tidigt att uttala sig helt säkert om framgångar och bakslag, men de indikationer som vi hittills har fått talar ändå för att förhandlingarna kommer att ge ett övervägande gott resultat. Vi kristdemokrater är positiva till samarbetet inom EU eftersom vi helt står bakom målsättningarna att bibehålla en varaktig fred och att genom en solidarisk utrikespolitik verka för en tryggare och rättvisare värld. På flera områden tyder allt på att samarbetet kommer att förbättras och förstärkas. Unionen blir effektivare då beslutsfattandet förenklas genom att det inom fler områden blir möjligt att fatta beslut med kvalificerad majoritet. Samtidigt kommer Europaparlamentet att få mer inflytande. Det är något som kristdemokraterna stöder, eftersom det indirekt ger Europas medborgare större inflytande. Även insynen förbättras något, vilket är ett framsteg. Ett ämnesområde som konkret kan bidra till varaktig fred och trygghet, och där en förbättring säkert kommer att ske, är den gemensamma utrikes säkerhetspolitiken. Genom att de s.k. Petersbergsuppgifterna - fredsfrämjande och humanitära insatser - förs in i fördragen, får säkerhets och utrikessamarbetet en tydligare profil, som dessutom mycket väl passar svenska intressen. Här tycker jag att det är på sin plats att erkänna det svensk-finska initiativets kvalitet och framgång. En annan viktig reformaspekt inom området gäller beslutsordningen. Det förslag som har lagts fram, och som verkar ha starkt stöd, innebär att ett land i stället för att lägga in sitt veto mot ett initiativ kan lägga ned sin röst. Det är en vinst både för landet i fråga, som slipper att delta i initiativet, och för övriga länder, som inte blockeras utan som kan gå vidare i samarbetet. Jag delar alltså inte den uppfattning som nyss uttrycktes här att det skulle ligga något fel i detta. I stället tycker jag att det är ett konstruktivt sätt att inte hindra de länder som känner att de vill gå vidare med något samtidigt som man kan avstå själv. Det skall ju inte vara så att man inte vill samarbeta alls därför att man inte är överens på alla punkter. Slutligen har vårt land, med hjälp från bl.a. den brittiska regeringen, avstyrt försök att föra in VEU i EU-fördraget. Visserligen kvarstår det som mål på sikt, och visserligen vill vissa länder införa ett protokoll om den stegvisa integreringen av VEU, men det förefaller ändå som om inget konkret steg mot en VEU-integrering kommer att tas i förhandlingarna, och det tycker vi är bra. Medborgarna verkar också vinna på regeringskonferensen. Öppenhet, förenkling av fördragen genom färre och mindre omständliga beslutsformer, tydligare hänvisning till de mänskliga rättigheterna och ickediskriminering och ett effektivare konsumentskydd är bara några av de föreslagna åtgärder som stärker befolkningarnas situation, och som kanske kan få dem att känna sig mer delaktiga i samarbetet. Ett område som betyder mycket för medborgarnas trygghet är det inrikes och rättsliga samarbetet, den s.k. tredje pelaren. Anita Gradin, som är den kommissionär som ansvarar för området, har fått utstå en hel del kritik för att alltför litet har hänt. Till hennes försvar tycker jag att man kan säga att hon inte har förfogat över tillräckligt effektiva verktyg för att föra en verkligt effektiv politik. Det här skall nu åtgärdas på många olika sätt enligt de förslag som har lagts fram, och vi stöder varmt dessa initiativ. Först och främst skall de konventioner man beslutar om kunna träda i kraft redan då en majoritet av länder har ratificerat dem. I dag måste alla länder ratificera en konvention innan den träder i kraft. Det har gjort att inga konventioner har blivit gällande än. Ett antal områden föreslås överföras till EG-pelaren, alltså den första pelaren. Det innebär ett ökat inflytande för EU:s institutioner, behörighet för EG domstolen samt färre beslut med enhällighet. Besluten i första pelaren är också bindande på ett annat sätt än i den tredje. Det gäller asylpolitik, gränskontroller och vissa andra invandrarpolitiska frågor. Det gäller också kampen mot narkotikamissbruk och bedrägerier samt ett civilrättsligt samarbete. Kvar i tredje pelaren blir då endast straffrättsligt samarbete samt polis och tullsamarbete. Ett annat förslag innebär en ökad användning av kvalificerad majoritet och mer bindande beslut i tredje pelaren. Alla de här förslagen tycker vi kristdemokrater är mycket bra. Vi har länge arbetat i den riktningen. Det råder dock ingen enighet om en eventuell överföring till EG-pelaren. Det är ännu osäkert hur det går. Framför allt är det den brittiska regeringen som vill att samarbetet inom ovan nämnda område förblir mellanstatligt. Vi kristdemokrater välkomnar den effektivisering som skulle bli resultatet av de framlagda förslagen. De frågor man här brottas med kan inte lösas av varje land för sig, utan de olika kunskaperna och erfarenheterna måste slås ihop för att vi skall kunna uppnå ett tryggare samhälle. Samtidigt vill vi betona att ett ökat samarbete i asylfrågor inte får leda till att vårt land tvingas till en restriktivare immigrationspolitik än vi själva vill. Jag skulle också vilja uttrycka en varning och säga att det inte heller får leda till att vår vilja försvagas. Jag tycker att vi har sett oroande tendenser på det. Den senaste flyktingproposition som antogs gick betydligt längre än vi önskade. Därför vill jag verkligen höja ett varningens finger. Vi får inte hjälpa till att bygga en fästning i Europa där många stängs utanför. Ett av de områden där det har funnits svenska förslag är miljön. Det är berömvärt att regeringen har valt att ta initiativ inom ett så centralt och angeläget område. Däremot är det svårt dela regeringens stolthet och optimism över det slutliga resultatet. Visst är det positivt att principen om en hållbar utveckling skrivs in i fördragen, liksom att miljöaspekten skall integreras i beslut inom alla samarbetsområden. Men risken är att det här stannar vid vackra ord. Inga konkreta åtgärder föreslås i det holländska ordförandeskapets förslag som ligger till grund för slutförhandlingarna. Det svenska förslaget om en miljögaranti, som innebär att länder får gå före med hårdare miljölagstiftning, har inte vunnit gehör. Vad som däremot har nämnts i förslaget, men som den svenska regeringen tyvärr inte har velat driva, är att miljöskatter skall kunna beslutas med kvalificerad majoritet. Vi kristdemokrater har sedan länge drivit den frågan, och vi applåderar därför den öppning som nu sker. Sammantaget tvingas man dock säga att resultaten ser ut att bli bristfälliga på miljöområdet. Ändå vill jag säga att detta är ett av de områden som lämpar sig absolut bäst för överstatliga beslut, och det är ett område där sådana är nödvändiga. Regeringen har varit aktiv i regeringskonferensen och lagt fram ett antal förslag, men resultatet kan knappast sägas vara så lyckat som man ibland har velat låta påskina. Förutom vad gäller initiativen inom utrikes och säkerhetspolitik samt om jämställdheten, måste man tvärtom säga att framgången är relativt blygsam - även om vi är tacksamma för det som har skett. Som ett exempel kan vi ta sysselsättningen, som den svenska regeringen har valt att driva hårt. Man vill se en sysselsättningsunion, men man fick nöja sig med ett sysselsättningskapitel som infogas i fördragen. Det handlar framför allt om målsättningar och principer eftersom man för att blidka tyskarna tydligt understryker att arbetsmarknadspolitiken även fortsättningsvis skall vara en nationell angelägenhet. Dessutom har den brittiska regeringen, som ju har prisats så av vår egen regering, framfört önskemål eller krav på att flexibilitet skall vara ledstjärnan inom arbetsmarknadspolitiken. Det stämmer knappast överens med den svenska regeringens syn på hur sysselsättning skapas. Det är också intressant att notera att de riktlinjer som skall utarbetas på EU-nivå kan jämföras med de Essenpunkter som den svenska regeringen inte har ansett vara värda att följa mer än delvis. Fördragsändringen lär knappast innebära någon stor förändring av den europeiska sysselsättningen. Det måste göras mycket klart för befolkningarna att medlemsländerna själva ansvarar för att skapa arbetstillfällen. Annars finns risken att s och andra partier gör EU till syndabock för den stora arbetslösheten, och det är ingen betjänt av. Sedan gäller det sysselsättningen. Europaparlamentets social och arbetsmarknadsutskott har under 1995 arbetat fram två betänkanden om arbetsmarknadspolitiken. Målsättningen var att verka för både marknadsekonomisk effektivitet och social rättvisa, och texterna innehåller bl.a. uppmaningar till Europas länder att främja tjänster som är inriktade på hemmet och familjen, att satsa på forskning och utbildning och att företa större satsningar på små och medelstora företag. Regeringen har emellertid ännu inte genomfört något av dessa förslag - utom möjligtvis när det gäller utbildning och forskning - trots att arbetslösheten har stigit månad för månad. Rekommendationen att främja tillkomsten av nya tjänstearbeten riktade till hushållen och hemmen har konsekvent tillbakavisats trots att förslag i den riktningen gång på gång har lagts fram av oppositionen. Först nu kan vi se början till en omsvängning. Men utskottet anser det angeläget - vilket vi kristdemokrater också gör, men vi har inte fått hela utskottet med oss i fråga om det - att Europaparlamentets rekommendationer beaktas av den svenska regeringen. Som jag sade gäller det även två av Essenpunkterna - de indirekta lönekostnaderna och arbetsmarknadspolitisk flexibilitet och effektivitet - där den svenska regeringen i praktiken inte har velat vara med och göra något åt dem. När det gäller det inrikespolitiska samarbetet skulle jag också vilja nämna vikten av att vi skulle kunna behålla tullens befogenheter på en högre nivå. Vi har konsekvent tillbakavisat de nedskärningar som beslutades gemensamt av den socialdemokratiska regeringen och Miljöpartiet, då man tog bort 750 heltidstjänster inom tullen. Detta görs i ett läge då vi får en försvagad bevakning av våra gränser, då vi får ett ökat samarbete på detta område och då fler varor som inte alltid är önskvärda flyter in över våra gränser. Vi tycker att det är obegripligt att man i detta sammanhang har motverkat en effektiv tullbevakning genom att göra dessa nedskärningar. Vi menar att beredskapen absolut behöver höjas där. Jag skulle också när det gäller medborgarna, som jag talade om tidigare, bara vilja påpeka hur viktig vi anser att familjen är. Det har vi stöd för av den stora kristdemokratiska fraktionen i Europasamarbetet. Vi menar att det är viktigt att familjerna och andra små naturliga gemenskaper står i centrum för social och samhällspolitiken inom EU. Utvecklingen av Europeiska unionens sociala dimension är nödvändig för att man skall kunna stärka de europeiska familjernas och medborgarnas villkor. Vi kristdemokrater menar att den sociala dimensionen måste främja både socialt ansvar men också personlig utveckling genom valfrihet och subsidiaritet. Även om reglerna för familjepolitiken bör förbli nationella är det enligt kristdemokraternas mening viktigt att man på europeisk nivå är överens om att främja de små gemenskaperna som utgör samhällets fundament. Staten måste uppmuntra och stödja familjen i de olika europeiska länderna, men den får aldrig försöka ersätta den. Samhällets uppgift är att stödja familjen på det mest neutrala sätt som man kan tänka sig. Därför bör man ägna stor uppmärksamhet åt att omsorg om barn, äldre och sjuka utformas på ett sådant sätt att det stämmer överens med människornas och familjens önskemål och behov. Det finns mycket som man skulle kunna nämna. Vi hör till de partier som har önskat och yrkat allra mest i detta sammanhang. Jag har naturligtvis inte tid att ta upp alla punkter. Men till sist skulle jag vilja säga några ord om flexibilitet, som är ett begrepp som inte är nytt inom unionen, men som på ett särskilt sätt ändå har framstått som en ny väg inom regeringskonferensen. Under rubriken Regeringskonferens nämner man i regeringsskrivelsen i förbifarten vad som i förhandlingarna har kommit att kallas flexibilitet eller fördjupat samarbete, dvs. möjligheten att gå vidare i visa frågor utan att alla medlemsländer är med från start. En svensk ståndpunkt saknas, och man hänvisar till att det utkast till fördrag som lades fram av det irländska ordförandeskapet i december saknar konkreta förslag. Vi menar ändå att det är viktigt att påpeka att begreppet inte är nytt utan har nämnts i olika sammanhang tidigare. Därför hade det varit lämpligt att redan i ett tidigt skede av förhandlingarna utarbeta en svensk hållning för att kunna driva den här debatten vidare i rätt riktning. Vi kristdemokrater anser att flexibiliteten är ett instrument som rätt använt skulle kunna underlätta och effektivisera utvecklingen av Europasamarbetet samtidigt som den erbjuder frihet och öppenhet. När antalet medlemsländer ökar från dagens 15 till kanske 27 är det viktigt att undvika att samarbetet blir handlingsförlamat, vilket riskerar att ske när ett enda land genom att lägga in sitt veto kan förhindra de övriga från att gå vidare. Samtidigt respekterar man på detta sätt medlemsländernas suveränitet, eftersom inget land tvingas att gå in i ett djupare samarbete mot sin vilja. Med den utgångspunkten anser vi att Sverige i den här frågan bör inta en positiv ståndpunkt i fortsättningen under dessa sista minuter innan besluten fattas. Vi menar att flexibiliteten skall vara en sista utväg. Målsättningen skall alltså vara att om möjligt få med alla länder. Vi menar också att alla länder skall vara med och fatta beslut om färdriktningen så långt som möjligt och att man för att förhindra blockering bör kunna fatta beslut med kvalificerad majoritet, åtminstone inom vissa utpekade områden. Vi menar att alla medlemsländer skall ha rätt att delta i det fördjupade samarbetet men att inget land skall tvingas delta. Flexibilitet i EG-pelaren får inte utgöra ett hinder för den inre marknaden. Det innebär att endast ett fåtal användningsområden kan komma i fråga. Inom EG-pelaren tycker vi att en s.k. positiv lista skulle kunna göras, där de områden pekas ut där beslut om flexibilitet kan fattas med kvalificerad majoritet. Men på övriga områden inom den pelaren bör man kräva enhällighet. Utrikespolitiken kom också in i detta sammanhang, men vi har tidigare talat om att man i fråga om den skall kunna avstå. Jag står naturligtvis bakom alla reservationer där Kristdemokraterna finns med, men jag vill särskilt yrka bifall till reservationerna 8, 18, 31 och 34.

Fru talman! I betänkandet 1996/97:UU13 behandlas regeringens skrivelse om verksamheten inom Europeiska unionen. Därtill behandlas en lång rad motionsyrkanden väckta dels under den allmänna motionstiden, dels med anledning av skrivelsen. En del av de saker som tas upp i motionerna har varit föremål för riksdagens ställningstagande tidigare. Detta gäller särskilt frågorna som diskuteras i den nu pågående regeringskonferensen. Många av dessa frågor behandlades i förra årets betänkande som också hade nummer UU13 med anledning av regeringens skrivelse om EU:s regeringskonferens. Vidare förtjänar det att nämnas här inledningsvis att frågor som behandlas i regeringskonferensen och även andra aktuella EU-frågor kontinuerligt har varit föremål för samråd i riksdagens EU-nämnd. Regeringskonferensen går nu in i sitt absoluta slutskede, och den väntas kunna avslutas i samband med Europeiska rådets möte i Amsterdam om cirka två veckor. Detta avspeglar sig i vissa ställningstaganden rörande krav i de svenska positionerna då utskottet inte nu i slutskedet har ansett det lyckligt att binda upp förhandlingsutrymmet. Dock tar vi för givet att regeringen i konferensen arbetar utifrån de riktlinjer som riksdagen ställde sig bakom i betänkandet UU13 förra året. Till dags datum kan vi också konstatera att så har skett. Fru talman! Trots den oomtvistade kompetens som finns samlad i utrikesutskottet har vi i detta betänkande insett vår begränsning och inhämtat yttranden från en rad olika utskott på deras respektive sakområden. Dessa yttranden finns infogade i betänkandet, och utskottens rekommendationer till beslut har utan undantag blivit utrikesutskottets ställningstagande. Till betänkandet har fogats en lång rad reservationer från alla partier utom Socialdemokraterna och Centerpartiet. Reservationernas antal förhindrar mig att kommentera dem alla var och en för sig. Därför skulle jag vilja göra en del nedslag i betänkandet och lyfta upp en del frågor som jag tycker förtjänar att understrykas; detta utan att därför på något sätt förringa de frågor som jag lämnar utan kommentar. Jag är ganska säker på att de frågor som jag inte berör kan aktualiseras av mina meddebattörer i en eller annan replik. Fru talman! Låt mig börja med de frågor där utskottet är så nära enighet som det går att komma då vi diskuterar den europeiska unionen. Det handlar om unionens utvidgning till att omfatta de öst och centraleuropeiska länderna samt Cypern. En rad motionsyrkanden berör just vikten av att utvidgningen bör ges hög prioritet. Utskottet har härvidlag ingen annan uppfattning. Det är en historisk uppgift för EU att se till att utvidgningen startar så fort som möjligt. Vid Europeiska rådets möte i Madrid i december 1995 fastslogs att utvidgningsprocessen måste fortgå på ett sådant sätt att förhandlingarna med kandidatländerna kan inledas senast sex månader efter det att regeringskonferensen avslutats. Detta är också den linje som är känd svensk politik. Utskottet vill också lyfta fram betydelsen av att alla kandidatländer får inleda sina förhandlingar samtidigt. Detta är oerhört viktigt för att inte skilja ut olika kandidatländer. De kriterier som sedan skall gälla som kvalifikationsgrund för medlemskapet måste vara rättvisa, objektiva och tydliga. Utvidgningen har enligt utskottet stor betydelse när det gäller att gagna fred och säkerhet i Europa. På samma sätt som medlemskapet i dåvarande EG på 70 och 80-talen bidrog till att befästa demokratin i Grekland, Portugal och Spanien bidrar möjligheten till medlemskap i EU till inre stabilitet, till demokratins befästande och till att de nödvändiga ekonomiska reformerna fortskrider. I detta sammanhang var det inte helt utan förvåning som jag i går hörde Jan Jennehag från Vänsterpartiet, i samband med utrikesministerns information till riksdagen om Euroatlantiska partnerskapsrådet, säga att EU:s utvidgning inte alls bidrar till att stärka säkerheten i regionen. Jag hade tänkt ställa en fråga till Eva Zetterberg, men hon valde att gå ut och sola i stället för att fortsatt vara med i debatten. Därför hoppas jag att t.ex. Bengt Hurtig kan nämna något om detta. Jag tycker att det vore bra om vi kunde få ett klarläggande från Vänsterpartiet om det är bra eller inte bra för de baltiska staternas säkerhet att de blir medlemmar i EU. Om det är bra, stöttar då Vänsterpartiet de här staternas medlemskapsansökningar? Jag hörde Eva Zetterberg i sitt anförande nämna att detta är viktigt för säkerheten. Därför var Jan Jennehags uttalande i går något förvånande. Kanske kan Bengt Hurtig räta ut de frågetecken som finns. Även om frågan om själva utvidgningen inte finns med på regeringskonferensens dagordning finns den med i bakgrunden. Det är många frågor som behöver få en lösning, bl.a. på det institutionella området, i förberedelsen av unionen inför utvidgningen. Det gäller frågor som handlar om beslutsprocedurer och om hur institutionerna skall formeras. Dessa frågor finns nu med för att lösas i regeringskonferensens slutskede. Utskottet pekar också på nödvändigheten av en reformering av jordbrukspolitiken och strukturpolitiken för att möta behoven i en utvidgad union. Kommissionen har av Europeiska rådet fått i uppdrag att göra en samlad bedömning av utbildningens konsekvenser på dessa båda områden. Utskottet får anledning att återkomma till dessa frågor i kommande betänkanden. Fru talman! I betänkandets kapitel om allmänna och övergripande frågor behandlas bl.a. frågan om subsidiariteten, närhetsprincipen. Folkpartiet och Kristdemokraterna för här ett resonemang om att man bör inrätta en särskild kompetenskatalog över de frågor som bör avgöras på EU-nivå. Utskottet delar i huvudsak motionärernas uppfattning om att det är viktigt att besluten fattas så nära medborgarna som möjligt. Men att därifrån gå till att upprätta en särskild katalog över vilka beslut som bör fattas var torde vara mycket svårt. Det kanske viktigaste argumentet för det är att vi har olika uppfattning om vilka beslut som skall fattas var. Det gäller t.ex. den sociala dimensionen. Där har Folkpartiet gjort klart att det är en fråga av nationell karaktär. Artikel 235 i fördraget innebär ett bemyndigande för rådet att med ett gemensamt enhälligt beslut vidta de åtgärder som krävs för att förverkliga gemenskapens mål inom den gemensamma marknadens ram även då uttryckligt stöd saknas i fördraget. Utrikesutskottet finner inte att denna ordning behöver ändras och vill erinra om att det i Romfördragets olika substanskapitel finns regleringar om vilka kompetensområden som skall hanteras på EU-nivå. Vidare avstyrker utskottet i detta kapitel krav om att till EU:s fördrag foga en utträdesparagraf. Majoriteten vill understryka att samarbetet inom EU är ett samarbete mellan demokratiska stater och utgår från att det blir en sådan behandling också om ett land skulle vilja träda ut ur samarbetet. Det här är en ordning som gäller även i andra internationella organisationer, och där ifrågasätts inte detta. Jag skulle i sammanhanget vilja fråga Peter Eriksson som representerar Miljöpartiet, som har en reservation på detta område, om han på allvar tror att någon skulle förvägra oss utträde ur unionen om ett sådant beslut skulle fattas av riksdagen i god demokratisk ordning. I kapitlet om regeringskonferensen återkommer många av de överväganden som varit föremål för utskottets behandling i samband med regeringens skrivelse om regeringskonferensen förra året. Utskottet har i detta sammanhang inte funnit någon anledning att ändra på de riktlinjer och prioriteringar som man ställde sig bakom i förra årets betänkande. En av de frågor som återkommer är frågan om att Sverige skall verka för att beslut om miljöskatter fattas med kvalificerad majoritet. Utskottet tycker inte att det finns någon anledning att ändra sin uppfattning från förra året, utan anför även nu att skattepolitiken skall vara generell. Däremot driver den svenska regeringen frågan om att införa en miniminivå för t.ex. koldioxidskatt. När det gäller den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken bekräftar utskottet i sitt ställningstagande den svenska linjen att inte medverka till att EU och VEU läggs samman. Vi står kvar vid den uppfattning som vi deklarerade redan i medlemskapsförhandlingarna, nämligen att Sverige inte har för avsikt att delta i ett gemensamt försvar. Däremot välkomnas regeringens aktiva arbete vad gäller att effektivisera beslutsfattande och att förstärka EU:s roll för att skapa fred och säkerhet i Europa. Det s.k. finsk-svenska förslaget innebär just detta. Man kan konstatera att liksom på området om utvidgningen finns också här en ganska stor samstämmighet i utskottet. Vad gäller närmare frågor om aktuella ämnen på regeringskonferensen är det nog min rekommendation att de frågorna ställs till utrikesministern. Fru talman! I kapitlet om EU:s förbindelser med omvärlden finns det bl.a. ett resonemang om EU:s biståndspolitik. I en motion pekar Kristdemokraterna på att biståndet i högre grad bör inriktas på de fattigaste länderna. Utskottet delar i allt väsentligt den bedömningen, och detta ligger också i den strategi som regeringen aviserat inför den omförhandling av Loméavtalet som inom kort skall ske. Den strategin bygger på följande prioriteringar: Utskottet delar dessa prioriteringar och konstaterar samtidigt att fattigdomsbekämpning redan är det övergripande målet för EU:s utvecklingssamarbete, liksom för det svenska utvecklingssamarbetet. Detta skall således genomsyra unionens bistånd till utvecklingsländerna. Vad gäller kapitlet om visst samarbete inom första pelaren hittar vi frågor som skiljer oss åt i inrikespolitiken, men också i utrikespolitiken vad gäller verksamheten i EU. Det tycker jag är bra. Kristdemokraterna tar t.ex. i sin motion upp att regeringen inte lever upp till vad som sägs i de fem punkter som Europeiska rådet vid sitt möte i Essen satte upp och som handlar om att bekämpa arbetslösheten. Man nämner särskilt två punkter, nämligen den om indirekta lönekostnader och den om flexibilitet på arbetsmarknaden. Jag skulle vilja passa på att fråga Ingrid Näslund vad hon menar med begreppet flexibilitet på arbetsmarknaden. Handlar det om att göra vardagen för löntagare otryggare eller handlar det om att ytterligare öka inkomstklyftorna, vilket gör att de som tjänar minst får det sämre och att de som tjänar mest får det bättre? Är det vad Ingrid Näslund menar med begreppet flexibilitet på arbetsmarknaden? Utskottets majoritet menar att ett bättre sätt att skapa flexibilitet på arbetsmarknaden är att se till att fler människor kan vara med och konkurrera om jobben; detta genom stora satsningar på kompetenshöjning även för dem med lägst utbildning. Detta kan också vara flexibilitet, men det har det goda med sig att alla människor så att säga kan vara med och flexa uppåt. Vad gäller de indirekta lönekostnaderna har riksdagen fattat en rad beslut. Men det handlar då inte om den generella karaktär som Ingrid Näslund vill ha, utan det handlar om riktade åtgärder till särskilda grupper. Det tycker vi är ett bättre sätt. Som sagt: Argumenten och skiljelinjerna känns igen från inrikespolitiken. Ett annat brännhett område som behandlas här är den ekonomiska och monetära unionen, EMU. Här finns en rad motioner, som skär tvärs igenom hela registret av åsikter. Moderaterna och Folkpartiet säger att vi skall vara med från starten till varje pris. Man pekar på hittills om inte okända så i varje fall orealiserade ekonomiska fördelar. Ja, folkpartisterna är t.o.m. så säkra att man i sina budgetramar räknar med att vi skulle få ett antal miljarder i minskade ränteutgifter, om vi nu skulle gå med. Men jag måste ställa följande fråga till herrar Könberg och Lennmarker: Kan ni i dag tala om vilka länder som kommer att finnas med från starten den 1 januari 1999? Om ni inte med säkerhet kan säga det, hur kan ni då så tvärsäkert tala om att detta är det bästa för Sverige ur ekonomisk synvinkel? Vi har bara under de senaste dagarna hört rapporter från marknadernas högkvarter om att de valutor som väntas stå utanför det nu skakiga EMU-projektet stärks just av den anledningen. Hur hög räntan blir och hur stark valutan blir hänger väl ihop med den reala ekonomiska utvecklingen och inte med om vi finns med i EMU:s tredje fas eller ej. Därför borde de som är så tvärsäkra ha fått sig en och annan tankeställare den senaste tiden. EMU-projektet har runt om i Europa fått en dålig klang, egentligen mest på grund av att de s.k. konvergenskraven har angivits som skäl för att man skall minska budgetunderskotten. Den synen genomsyrar också de mest ihärdiga nej-sägarna i Sverige. Men sanningen är faktiskt en annan. Man måste ju förr eller senare ändå ta till budgetförstärkande åtgärder. Man kan inte hur länge som helst fortsätta att låna pengar till löpande drift, men detta kan ibland vara jobbigt att motivera rent politiskt, och därför är det väl bekvämt att skylla på något annat, i detta fall på EMU. Även om vi väljer att stå utanför EMU:s tredje steg, förändras inte de budgetpolitiska målen för oss. Det är kanske snarare så att dessa mål blir ännu viktigare utanför. Fru talman! Efter denna lilla utsvävning i den ekonomiska världen återvänder jag till betänkandet, till samarbetet i rättsliga och inrikes frågor samt Sveriges anslutning till Schengenavtalet. Då vi talar om det som rör rättsliga och inrikes frågor, EU:s tredje pelare, handlar det oftast om hur vi kan förbättra och effektivisera arbetet där. Beslut som fattas under tredje pelaren är främst beslut som fattas med enhällighet, vilket ibland kan begränsa effektiviteten. Därför delar utskottet regeringens uppfattning att vissa frågor skulle kunna föras över till den första pelaren, där beslut fattas med majoritet. Denna fråga är just nu föremål för behandling i regeringskonferensen. I ett antal motioner talas det om vikten av s.k. kompensatoriska åtgärder vid genomförandet av den fria rörligheten för personer. Med kompensatoriska åtgärder avses åtgärder för att kompensera för indragna gränskontroller. Det kan t.ex. vara att stärka den yttre gränskontrollen mot tredje land likaväl som samarbete mellan polisstyrkor i olika länder för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet. Ett antal länder inom EU har beslutat att gå före sinsemellan vad gäller genomförandet av den fria rörligheten för personer. Dessa länder har etablerat ett samarbete inom ramen för det s.k. Schengenavtalet. Ur svensk synvinkel kan konstateras att vi har haft framgång dels genom att kunna underteckna Schengenavtalet, dels genom att till avtalet också knyta de nordiska länder som i dag står utanför EU, dvs. Norge och Island. Detta har lett till att den nordiska passfriheten har kunnat bestå. Utskottet välkomnar detta. Schengenavtalet kommer i övrigt att bli föremål för riksdagens prövning under hösten. Därför torde det riktiga vara att föra diskussionen om avtalets innebörd vid det tillfället. Fru talman! Låt mig avslutningsvis bara göra en liten reflexion. När man försöker tolka de motioner som är väckta med anledning av regeringens skrivelse finner man att det finns partier som vill gå mycket längre i samarbetet än vad majoriteten vill, men också att det finns partier som inte alls vill vara med. Då är det inte utan att man känner sig ganska trygg i förvissningen att den linje som biträds av utskottsmajoriteten och som också drivs av regeringen ligger ganska rätt. Man kan också konstatera att de frågor som vi nu behandlar har mycket att göra med innehållet i EU:s verksamhet, bra mycket mer än med frågan om vi skall vara med eller ej. Det är en utveckling som man bara kan välkomna. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet och följaktligen dessvärre avslag på alla reservationer.

Fru talman! Jag skulle först vilja säga några ord om kompetensområdena. Vi har inte menat att man skall ha en detaljerad katalog, där precis vartenda område räknas upp. Däremot har vi sagt att det skulle vara viktigt med ett förtydligande, inte minst med utgångspunkt i subsidiaritetsprincipen. Det är viktigare att unionen sysslar med de frågor som bör ligga på unionsnivå än att man exakt vet på vilka nivåer som beslut skall fattas. Vi har vidare hört till dem som har förespråkat att EU skulle kunna bli en juridisk person. Det är faktiskt en trolig utveckling, som vi anser vara positiv. Under sådana förhållanden är det ännu viktigare att kompetensområdena är klara. När det sedan gäller Essenpunkterna, om lönekostnader o.d., känner Magnus Johansson mig dåligt, om han tror att jag på något sätt skulle finna glädje i att människor har dåliga löner. Men det är ändå så att man på vissa håll i världen med framgång har prövat ingångslöner som ibland kan ligga något lägre. Om man kombinerar detta med utbildnings och kompetenshöjande åtgärder, som vi är helt överens om, behöver människor sedan inte bli kvar i arbetena med denna något lägre betalning. Men om nu inte Magnus Johansson tror på mig i det här fallet, lyssna för allt i världen i stället på Tony Blair! När denne senast träffade Göran Persson efterlyste också han flexibilitet beträffande arbetsmarknaden. Så lyssna på er socialdemokratiske vän i Storbritannien, om ni har svårt att lyssna på oppositionspartierna!
Fru talman! Flexibilitet på arbetsmarknaden är bra. Vi har ingen annan uppfattning på den punkten. Men frågan är vilken innebörd begreppet flexibilitet har. I den traditionella tolkningen av flexibiliteten ingår precis det som Ingrid Näslund nämner, nämligen jobb med litet lägre ingångslöner och trappor på vilka folk sedan kan klättra uppåt. Exempel från USA visar dock att folk inte klättrar uppåt i de här trapporna utan blir kvar på det nedersta trappsteget. Man behöver ha två, tre heltidsjobb för att klara sin försörjning. Modellen med de här trappstegen fungerar inte. Jag konstaterar därför att Ingrid Näslund med talet om att acceptera lägre ingångskrav på arbetsmarknaden vad gäller löner - förmodligen oftast riktat till de yngre på arbetsmarknaden - måste mena att vi skall skapa större löneklyftor i Sverige. Härigenom kommer låginkomsttagare också att få mindre pengar i sin plånbok. Det är den tolkning som jag gör av Ingrid
Fru talman! Om den arbetslöshetspolitik som vi har sett prov på under de senaste åren skall fortsätta, får man väldigt litet i plånboken och i fickan. Vi är alla överens om att den inte kan fortsätta. Man måste därför pröva alla medel. Men flexibiliteten har inte bara denna innebörd. Man får inte heller, som här har skett, binda arbetsgivarna med regler t.ex. när det gäller sjuklöneersättningen som gör det hart när omöjligt att anställa fler personer. Ibland verkar det som om man har som högsta önskan att låta så många som möjligt vara utan ett riktigt jobb, detta även om man försöker skaffa dem sysselsättning. Tala alltså inte om trygga arbetare! Vi har i varje fall väldigt otrygga arbetslösa.
Fru talman! Nu flyr Ingrid Näslund litet från det som debatten handlar om, nämligen genom att i den dra in ämnen som företagsbeskattning, sjuklön osv., men vi talar nu om den flexibla arbetsmarknaden. Jag konstaterar att Ingrid Näslund fortfarande inte har gjort någon annan beskrivning av flexibla arbetsmarknadsregler än att därmed avses vidgade löneklyftor och otryggare förmåner för de anställda. Jag tror inte att man bara genom att införa de här reglerna kommer till rätta med arbetslöshetskrisen. I så fall var den utveckling som ägde rum när vi provade den här modellen 1991-1994 rätt konstig. Jag skall inte nämna siffrorna - de har redovisats här i kammaren alltför ofta tidigare. De här metoderna har inte heller varit en lösning när de genomförts ute i Europa. Det måste nog till litet andra och nyare metoder. Oavsett vad Tony Blair tycker om saker och ting förbehåller vi oss rätten att i Sverige föra den politik som vi tror är den riktiga på detta område. Det är då inte fråga om denna flexibla arbetsmarknadspolitik, som leder till otryggare anställningar och ökade löneklyftor.
Fru talman! Magnus Johansson avslutade sitt huvudinlägg med att säga att han kände sig trygg. Det är alltid trevligt om någon kan göra det. Motivet var tydligen att det fanns både de som ville gå längre och de som inte ville gå lika långt som han. Även om jag själv tillhör ett parti som brukar beskrivas som den politiska mitten tycker jag att det verkar vara ett bräckligt argument för att känna sig trygg, att det finns de som är utplacerade på ömse sidor om en. Fru talman! Under alla förhållanden lär det inte leda fram till någon speciellt offensiv politik. Det har redan visat sig i alltför många frågor under den pågående regeringskonferensen. Magnus Johansson har rätt i att vi skulle önska att det fanns en kompetenskatalog när det gäller närhetsprincipen. Men om han hade läst innantill i vår reservation nr 1 hade han funnit det dystra konstaterandet att det inte lär bli någon sådan under denna regeringskonferens. Däremot skulle alla som vill kunna hjälpa till att driva igenom flera inslag av subsidiaritet, mera av närhetsprincipen i fördragen. Jag har ställt några frågor om det till utrikesministern, som jag hoppas få svar på inom kort. Fru talman! Om jag uppfattade det rätt hade Magnus Johansson en något märklig uppfattning i EMU frågan. Han menade att man måste veta vilka länder som är med för att ha en egen ståndpunkt. Vi har förvisso funderat en hel del på hur man har kunnat hamna så illa som det socialdemokratiska partiet och regeringen i denna fråga. Hittills har jag inte förstått att det hängde på att man inte är beredd att ta ställning till om man vill vara med om en gemensam valuta förrän man vet exakt vilka länder som är med. Till sist frågan om det rättsliga samarbetet. Magnus Johansson konstaterar att det kunde vara bra med mera effektivitet. Men det blir ganska passivt att hänvisa till förhandlingar utan att ha någon uppfattning om vad de skall leda till.
Fru talman! De positioner som utskottet fortfarande företräder finns angivna i förra årets betänkande inför regeringskonferensen när det gäller det som Bo För att återgå till frågan om EMU: Självklart menade jag inte att vi måste veta exakt vilka länder som skall vara med för att vi skall ta ställning till om vi skall vara medlemmar eller inte. Men vilka länder som kommer med från starten kommer att påverka dels hur stark euron blir, dels vilken nivå räntan får. Bo Könberg får gärna rätta mig om jag har fel. Inte minst Folkpartiet hävdar att det är de reala ekonomiska förutsättningarna som påverkar de två saker jag nämnde. Vi måste kunna vara öppna och se att räntevinstens storlek påverkas av vilka länder som finns med från 1999. Som jag har förstått det gör Folkpartiet bedömningen att räntevinsten för Sverige det första året skulle bli ungefär 5 miljarder kronor. Man måste kunna visa hur man räknar ut det och vilka länder man tror kommer att finnas med från början.
Fru talman! På en punkt tycks vi vara överens, om jag förstod det senaste inlägget rätt. Om många länder omfattas av medlemskap i den ekonomiska och monetära unionen blir det räntevinster. Magnus Johansson frågar mig om räntevinsternas storlek i förhållande till hur många länder som är med. Det har säkert stor betydelse. Vi har gjort och gör fortfarande bedömningen att bra många länder kommer att vara med. Man får se om vi har rätt. I vår motion i samband med budgeten har vi gjort bedömningen att man skulle kunna räkna med en räntevinst i storleksordningen en halv procentenhet. Jag tycker inte att vi har tagit till så väldigt mycket.
Fru talman! Jag fick frågan om vi trodde att några skulle förvägra Sverige att gå ur Europeiska unionen och om det är därför vi vill ha in en utträdesparagraf i traktaten. Det är nog inte så det är. Jag kan hänvisa till Magnus Johanssons åsiktsfrände i denna fråga, Carl Bildt. För något år sedan sade han att han trodde att det gick att krångla sig ur unionen, men att det säkert hade sina problem. Det kan finnas de som begär skadestånd. Det är ett bra argument för att formalisera rätten till utträde. Antagligen kommer regler om suspension att föras in nu. Då bör man också kunna få in utträdesparagrafer. Det tillhör vanlig, normal föreningsrätt. Jag kan inte låta bli att ta upp ytterligare ett litet argument. Jag tror att människorna i de baltiska länderna i dag är glada över att det fanns en utträdesparagraf i Sovjetunionen. Det underlättade deras utträde väsentligt, tror i alla fall jag och många där.
Fru talman! Låt mig inledningsvis för riksdagens protokoll förtydliga en sak. Om Carl Bildt och jag är överens i någon fråga är det möjligen om vilken spelplan vi skall spela på. Det gäller inte särskilt mycket vilka positioner vi skall ha på banan eller huruvida vi skall anfalla eller försvara, dvs. vilka frågor vi skall driva. Jag beklagar att Peter Eriksson och Miljöpartiet helst vill sitta på läktaren i stället för att vara med och spela konstruktivt. Men det är en överspelad diskussion. Peter Eriksson gör jämförelser med när de baltiska länderna fick lämna Sovjetunionen. Det är en tämligen långtgående om än inte helt ovanlig jämförelse bland Peter Erikssons åsiktsfränder när det gäller EU frågan. Det är dock en viss skillnad på ett samarbete mellan demokratiska suveräna stater och en kommunistdiktatur sammanhållen med indoktrinering och blanka vapen. Jag tycker att vi skall försöka sålla bort den typen av diskussioner. Jag tycker att vi kan ställa kravet att man respekterar de beslut som fattas i god demokratisk ordning i respektive medlemsstat. Jag är fullständigt övertygad om att det också blir realiteten, om vi bestämmer oss för att gå ut. Så fungerar det i andra internationella organisationer, och jag är helt övertygad om att det fungerar så även i denna organisation.
Fru talman! Jag håller med Magnus Johansson om att det är stor skillnad mellan Sovjetunionen och Europeiska unionen. Icke desto mindre visar exemplet att det är en fördel att ha formaliserat en utträdesrätt. Den gång man vill gå ur finns det regler för det. Då slipper man starta omfattande, svåra förhandlingar som man inte vet hur de slutar.

Fru talman! Till grund för dagens debatt ligger regeringens berättelse om verksamheten i Europeiska unionen för år 1996. Regeringen har presenterat en utförlig skrivelse på mer än 300 sidor. Vi i Centerpartiet har inte motionerat med anledning av denna skrivelse. Vi anser inte att en redovisning av verksamheten 1996 bör tas till intäkt för möjligheten att ställa krav om framtida svenska ståndpunkter. Vi anser inte heller att det är meningen att vi i riksdagen i detta sammanhang skall ta om den diskussion vi hade i mars 1996, när vi behandlade regeringens förslag till svenska förhandlingspositioner inför regeringskonferensen. Vi fick då inte gehör för samtliga våra ståndpunkter. Det gällde frågan om en kompetenskatalog för EU i syfte att stärka subsidiaritetsprincipen, kravet på att Sverige bör driva frågan om att fördragsfästa rätten till ett reglerat utträde och förslaget om att beslut om miniminivåer för miljöskatter skall kunna fattas som majoritetsbeslut. Vi vann alltså inte gehör hos riksdagsmajoriteten. Vi respekterar att majoriteten bestämmer. Därför föreligger inte några reservationer från Centerpartiet i dessa frågor. I sak har vi naturligtvis inte ändrat ståndpunkt. Det är klart att vi respekterar majoriteten, även om det är intressant att en del av minoritetens ståndpunkter är höggradigt aktuella när vi går in i förhandlingens slutskede. Jag tänker då på miljöskatterna. Där har man i förhandlingarna kommit fram till att det finns en majoritet för det. Vi får se i slutomgången. Det vore mycket olyckligt, som tidigare har nämnts, om den svenska regeringen ensam skulle stjälpa den frågan. Dagens debatt uppehåller sig av naturliga skäl kring EU:s regeringskonferens. Vi har också från de olika partierna tagit tillfället i akt att ge regeringen vägledning när slutförhandlingarna nu går in i ett avgörande skede. Regeringen gör i sin skrivelse bedömningen "att det finns goda utsikter att uppnå ett gott förhandlingsresultat på Sveriges prioriterade områden". Vi behöver inte befara ett förhandlingsresultat på något område som "direkt strider mot de egna intressena". Detta är en mycket optimistisk förutsägelse. Jag vill för egen del inte vara lika tydlig. Även om jag i den debatt vi hade om IGC i januari konstaterade att halvtidsresultatet såg relativt hyggligt ut och att det fanns vissa viktiga genombrott på några punkter förfaller det på andra områden att vara mer av på stället marsch. När regeringen beskriver förhandlingsläget saknas en viktig reservation för slutresultatet. Ibland brukar vi inom Centerpartiet säga att ingenting är klart förrän allting är klart. Vi kan naturligtvis inte räkna hem framgångar i vissa sakfrågor förrän de centrala knäckfrågorna om röstviktning, röstregler, pelarstruktur och institutionernas inflytande har avgjorts. Centerpartiet har deklarerat att en väsentlig utvidgning av EU:s beslutsbefogenheter kräver stöd i en rådgivande folkomröstning. En folkomröstning i sig är inget som vi eftersträvar. Den bedömning som jag gjorde i IGC-debatten i januari gäller alltfort: Vad som hittills framkommit inom ramen för regeringskonferensen föranleder inte en önskan från Centerpartiet om en folkomröstning inför ratificerandet av ett nytt fördrag. För Centerpartiet är det viktigt att regeringskonferensen skapar förutsättningar för ett utvidgat, uthålligt och förpliktande samarbete mellan Europas alla demokratier. Med samarbete skall vi skapa ett Europa för fred, välfärd och god miljö. Regeringskonferensen skall bana väg för en utvidgad integration där länderna i Central och Östeuropa kan upptas i EU-kretsen. Här finns anledning för Sverige att agera för ett sammanhållet stöd till kandidatländerna. Strategin bör vara att Sverige och övriga nordiska länder, varav tre har färska erfarenheter från medlemskapsförhandlingar, samordnar sina ansträngningar för att stödja de baltiska länderna i deras förberedelse för medlemskap. Det är också viktigt att den nordiska treklövern gemensamt agerar för att tydliga och objektiva villkor skall gälla som kvalifikationsgrund. Estland, Lettland och Litauen är samtliga bäst betjänta av en förhandlingsprocess som utgår från rättvisa och väl kända kriterier. Fru talman! I enlighet med förslaget till fördrag skall Europeiska rådet besluta om gemensamma strategier inom utrikes och säkerhetspolitiken. De gemensamma strategierna skall ange mål, varaktighet och de medel som unionen och medlemsstaterna skall ställa till förfogande. Centerpartiet avvisar inte förslaget att införa gemensamma strategier. Dessa ger en god mellanstatlig och enhälligt beslutad ram för arbetet inom den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Men idén om gemensamma strategier förfelas om dessa strategier utformas alltför allmänt och oprecist. Om så sker riskerar de gemensamma strategierna att bli ett redskap för att bakvägen införa majoritetsbeslut i utrikes och säkerhetspolitiken i stället för att utgöra ett ramverk som sätter tydliga gränser för utrikesministrarnas arbete. Ett antal medlemsländer driver alltjämt kravet på tydligare skrivningar om integrering av VEU i EU. De vill ange etapper och tidtabell för denna integration. Det finns enligt min mening ingen anledning för Sverige att falla undan för sådana krav i slutförhandlingarna. Centerpartiet anser att ansträngningarna inom EU och VEU i stället skall inriktas på att utveckla förmågan att på ett europeiskt plan samverka i humanitära insatser, räddningsinsatser, fredsbevarande uppdrag och insats av stridskrafter vid krishantering, inklusive fredsskapande. Allt detta är i enlighet med Petersbergsuppgifterna, som Sverige och Finland förtjänstfullt föreslagit skall ingå som en huvuduppgift för den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Grundregeln inom den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken måste fortsatt vara enhällighet. Röstnedläggelse - dvs. att ett land genom att avstå från att rösta inte hindrar att ett beslut fattas - måste alltid vara en möjlighet och inte en underförstådd skyldighet. Ett system med röstnedläggelse kan dock i vissa frågor vara önskvärt, eftersom ett land i så fall inte blir tvunget att tillämpa beslutet samtidigt som landet accepterar att beslutet gäller för unionen. I det fall de gemensamma strategier som föreslås i regeringsförhandlingarna innebär väl insnävande ramar från Europeiska rådet till utrikesministrarna bör kvalificerad majoritet kunna tillämpas när det gäller beslut om gemensamma åtgärder, gemensamma ståndpunkter eller andra beslut på grundval av en gemensam strategi samt beslut om genomförande att dessa. Detta gäller under förutsättning att inget land av viktiga och uttalade skäl som rör nationell politik motsätter sig att ett beslut skall fattas med kvalificerad majoritet. Dock kan jag här erinra om att vi när detta berördes i EU 96-kommittén hade en ännu snävare bestämning av vad som utgör vitala nationella intressen. Det är inget som vi har drivit vidare, utan vi kan acceptera nationell politik. En sådan fråga som här diskuteras skall hänskjutas till Europeiska rådet för enhälligt beslut. Centerpartiet motsätter sig således inte den liggande kompromissen avseende röstreglerna i den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Genom att förslaget till fördrag explicit undantar beslut som har militära eller försvarsmässiga konsekvenser från vad som skall beslutas med kvalificerad majoritet urholkas inte trovärdigheten i Sveriges militära alliansfrihet genom fördragsändringen. På en punkt som vi har haft uppe i EU-nämnden så sent som i dag vill jag ställa en fråga till utrikesministern. Sverige har som militärt alliansfri en möjlighet att fortsatt vara detta inom ramen för medlemskapet även med en förändring av fördragstexten. Det finns skäl att med anledning av diskussionerna om VEU fråga utrikesministern om de länder som står på tur att komma in kan upptas som medlemmar av EU om man gör denna förändring när det gäller VEU. Man gör bedömningen att de baltiska länderna inte kommer med i NATO:s nästa utvidgningsfas. Kan de exkluderas som medlemmar om man för in detta med VEU? Centerpartiet motsätter sig inte att driftsutgifterna för den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken belastar gemenskapsbudgeten. Toppmötet närmar sig. Vi har två veckor dit. Vi hoppas för vår del att det inte skall innebära en försening utan att man kommer fram till ett resultat, och att detta inte heller skall försena EU:s utvidgning. Vi i Centerpartiet står redo att arbeta inom ramen för de lösningar som kommer att föreslås för hur vi som oppositionspartier skall kunna samråda med regeringen. Under dessa aktiva dagar skall vi se till att stödja regeringen, komma med konstruktiva lösningar på utestående knäckfrågor och också erbjuda stenhårt motstånd om så behövs.

Fru talman! Det är sannerligen en spännande tid i europeisk politik just nu. Det är uppenbart att ett ideologiskt skifte håller på att äga rum där nyliberalismen falnar och egoismen trängs tillbaka. Europas medborgare efterfrågar social välfärd, rättvisa och solidaritet. Då vänder de sig också till socialdemokratin i land efter land. Vi är i ett spännande skede i Europeiska unionens utveckling. Självklart känner jag som socialdemokrat stor glädje över att ha partivänner i regeringar i 13 av de 15 medlemsländerna. 9 av länderna i EU har nu en socialdemokratisk premiärminister eller statsminister. Självklart påverkas EU av detta starka socialdemokratiska inflytande. Den svenska socialdemokratiska regeringen deltar aktivt i det europeiska samarbetet inom unionen. Vi driver på, och vi är med och tar vårt ansvar för utvecklingen inom Europa. Medlemskapet gagnar vårt land. Erfarenheterna av de två och ett halvt år som Sverige har varit medlem har stärkt mig i den övertygelsen. Jag vet att Sverige är en respekterad och uppskattad medlem av unionen. Fru talman! Ämnet för dagens debatt är verksamheten i den europeiska unionen under föregående år, även om lyssnarna kanske tror att det är någonting annat som vi diskuterar. Jag tror att det är rätt så. Det må vara att vi lägger ett verksamhetsår till handlingarna, men då är det också naturligt att man ser framåt. I berättelsen om verksamheten under året har det redogjorts för samarbetet inom praktiskt taget alla politikens områden. De många motionerna tyder på ett stort engagemang från riksdagens sida. Det gläder mig naturligtvis. Det är också bra om detta stora intresse kan spridas utanför den här lokalen. Från Utrikesdepartementet försöker vi bistå med detta - vi har t.ex. sammanställt en populärversion av skrivelsen till riksdagen. Den första upplagan var på 50 000. Den är nu slut, och ytterligare 30 000 är under tryckning. Vi vet ju att det svenska folket i hög grad är skeptiskt eller negativt till EU. Jag skall inte här fördjupa mig i orsakerna till detta, men jag tror att en del av förklaringen ligger i att inträdet i EU sammanföll med den värsta ekonomiska kris Sverige upplevt sedan 30 talet. Nu har vi, eller börjar i varje fall att få, ordning och reda i landets finanser och vi kan se ljusare på framtiden. Jag tror att det kommer att ha effekter på Det bristande folkliga stödet är dock en realitet, och någonting som vi måste ta hänsyn till. Det gäller inte minst när vi tar ställning till en så genomgripande fråga som den europeiska monetära unionen. Av bl.a. den orsaken vill det socialdemokratiska partiet inte att Sverige skall ansluta sig till den gemensamma valutan från starten 1999, och alltså inte redan då ingå i den ekonomiska och monetära unionen. För detta har Göran Lennmarker och Bo Könberg riktad kritik mot oss i regeringen. Kanske inte så mycket i sak, därför att vi har den åsikt som vi har, utan snarare - åtminstone från Lennmarkers sida - därför att man hävdar att vi inte har någon åsikt. Göran Lennmarker säger att vi driver med, att vi visar en småstadsattityd och att vi inte vågar fatta egna beslut utan följer andra länder. Jag tycker att det är en osedvanligt felvald fråga att använda som argument för detta. Det är knappast en småstadsattityd vi visar när vi tar ställning i just den här frågan. Det gäller det socialdemokratiska partiet, landets regering och det beslut som riksdagen så småningom kommer att fatta. Troligen blir det ju så att vi fattar beslutet att inte göra som flertalet länder inom EU. Vi driver inte med i den här frågan, utan vi tar ställning utifrån egna utgångspunkter. Snarare är det den handlingslinje som Göran Lennmarker och Bo Könberg redovisar som följer med vad övriga länder står för. Den innebär inte att man tar ställning utifrån det egna landets situation. Vi socialdemokrater har valt att hantera den här frågan på ett mycket demokratiskt sätt. Vi har velat lyssna på människorna. Vad Lennmarker och Könberg kräver av oss nu är att vi skall stålsätta oss. Detta vårt lyssnande är något som vi skall föra åt sidan, menar de, och trots att vi väl känner människors syn på EU och EMU skall vi alltså föra landet in i denna ännu mycket mer djupa integration redan 1999. Det de säger till oss är att vi inte skall se de uppenbara klyftor som finns i vårt land och i andra länder. Klyftan finns mellan hur de många människorna ser på samarbetet inom EU och den ekonomiska monetära unionen och hur politiska ledare ser på frågan. Jag själv oroas väldigt av den här klyftan, och menar att det är enormt viktigt att vi som har förtroendeuppdrag inom politiken arbetar med den. Visst är valutaunionen viktig, och visst skulle det finnas många fördelar med att gå med i den redan från starten. Men det finns också många brister i unionen, och främst finns det många oklarheter i den. För oss socialdemokrater är det ännu viktigare med en demokratisk hållning. Det är en övergripande fråga som faktiskt tar över också sakfrågor, även om det gäller valutaunionen. Jag är något förvånad att från riksdagens talarstol höra uttalanden som tillåter sig att vara så pass befriade från hänsyn till hur en så stor del av svenska folket ser på EU och EMU i dag. Fru talman! Jag går nu över till att tala om annat förändringsarbete inom EU. Jag hoppas att det förändringsarbetet kommer att leda till att svenska folket i ökad utsträckning ser fördelarna med EU. Jag tror att det vi håller på med inom regeringskonferensen är av det slaget. Regeringskonferensen har som uppgift att se över EU:s fördrag. Arbetet inleddes förra året. Detta har gett Sverige ett unikt tillfälle att vara med och påverka samarbetets fortsatta karaktär och inriktning. Jag hoppas att vi skall vara klara med det här arbetet till toppmötet i Amsterdam om knappt två veckor. Jag hoppas också att vi då får se en ny grundlag för EU som bättre än i dag tillgodoser de förväntningar som medborgarna har på EU. Några frågor har varit prioriterade för Sverige. Kampen mot arbetslösheten är en sådan. Det står nu klart att det finns inom räckhåll för oss att få en stor framgång i den frågan. "Sysselsättningsunion" har varit något av ett slagord för att markera att Sverige vill göra EU till en union som sätter kampen mot arbetslösheten högst på dagordningen. Detta är självklart för en socialdemokratisk regering som har just kampen mot arbetslösheten som en så prioriterad fråga. När vi tydliggjorde detta från svensk sida fann vi snabbt att vi hade gehör från Europas socialdemokratiska partier. I första hand var det andra socialdemokratiska regeringar som anslöt sig till vår syn på att vi skulle ha in frågan om sysselsättningen i Maastrichtfördraget eller i det som nu ersätter detta fördrag. Det skall alltså vara högt på dagordningen för oss inom EU. Allteftersom har också regeringar med andra partier som medlemmar anslutit sig till denna åsikt. Det vi har hävdat är inte att EU skall ta över sysselsättningspolitiken, Ingrid Näslund. Vi har hela tiden sagt att den fortfarande skall vara ett nationellt ansvar - det är en självklarhet. Men vi tycker att det behövs mer gemensamma tag mot arbetslösheten. Vi skall slå fast vissa principer inom EU för att få en ökad sysselsättning och en minskad arbetslöshet. Det skall sedan övervakas av en sysselsättningskommitté som skall kunna följa upp frågorna. Men det är fortfarande ett nationellt ansvar, och skall så vara. EU-länderna behöver göra mer tillsammans. Vi har alltså nått långt i detta. Jag tycker att vi som svenskar borde vara glada och nöjda över det. Men jag antar att det är för mycket s-prägel över det här förslaget för att Lennmarker och Könberg riktigt skall kunna erkänna att det har varit en så tydlig svensk framgång. På andra områden som vi har diskuterat många gånger här i riksdagen har vi nått en del framgångar. Ibland har det inte varit särskilt mycket, och på sina håll har det varit riktigt bra. Det är ju så i en förhandling. Jag tror att det nya EU har förutsättningar att bli ett mer öppet EU där jämställdheten spelar större roll. Det blir ett effektivare EU vad gäller arbetet för att bekämpa miljöproblem, och det gäller också kampen mot narkotika och att förebygga och bekämpa brottslighet. Det handlar också om att förebygga och hantera internationella kriser. På den punkten fick jag en direkt fråga om det förslag som vi samfällt i den svenska riksdagen är mycket kritiska emot, nämligen att EU och Västeuropeiska unionen skulle slås samman, och effekterna av detta. Jag är glad för att vi i riksdagen är eniga om kritiken mot det här förslaget. Regeringen kommer att följa upp detta. Jag tror inte att man behöver dra ut det så långt som att säga att VEU:s integration i EU skulle innebära svårigheter att upptas som EU-medlem, Helena Nilsson. Men däremot kommer man att hamna i den litet underliga situationen att just arrangemanget med VEU som en del av EU skulle innebära att EU självt inte skulle kunna besluta om vilka länder som skall vara med. Då måste faktiskt NATO besluta om den delen, eftersom man måste vara NATO-medlem för att vara VEU-medlem. Det här har jag framhållit många gånger. Jag kan inte kommentera alla sakområden som har tagits upp här, men eftersom det är flera som har tagit upp miljöfrågorna kan jag säga att det självklart är så att vi inte vill öka koldioxidutsläppen. Det är en självklar ståndpunkt från regeringens sida. Vad gäller miljöavgifter har vi den principiella åsikten att det här tangerar skatteområdet, och då skall det vara enhällighetsbeslut eftersom det är ett mellanstatligt samarbete. Det är många andra regeringar som tycker på samma sätt. Jag skall avrunda det som har med regeringskonferensen att göra med att säga att de institutionella frågorna långt ifrån är lösta ännu. Vi måste alla vara medvetna om att det krävs konstruktiva kompromisser här. Till Peter Eriksson vill jag gärna säga att det inte är min sak uttala mig om riksdagens arbetsformer och om riksdagen skall sammankallas eller inte. Jag kan bara konstatera att vi kommer att ställa oss till riksdagens förfogande under sommaren precis på samma sätt som vi har gjort under förhandlingarnas gång. Fru talman! Låt mig sluta med att säga att det allra viktigaste är att vi kommer igenom den här regeringskonferensen så att vi blir mogna för en utvidgning av EU och så att vi kan välkomna nya medlemmar. Det är viktigt att den processen får starta så tidigt som möjligt. Det är den historiskt stora uppgift som nu ligger framför oss. Det skulle tydligare än någonting annat klargöra att EU är ett mycket stort och viktigt fredsprojekt.

Fru talman! Utrikesministern inledde med att tala om hur aktiva vi har varit från svensk sida och hur mycket vi har drivit på. Det finns förvisso sådana frågor. Jag nämnde några i mitt anförande. Men ingen kan väl gärna påstå att den svenska regeringen har varit speciellt pådrivande i EMU-frågan, i frågan om miljöskatter, i frågan om mer överstatliga beslut på tull och polisområdet, mer genomslag för närhetsprincipen etc. Det finns ju en lång rad tunga viktiga områden där Sverige tyvärr inte har varit pådrivande. Sedan angrep utrikesministern mig och Moderaterna för att vi kritiserade regeringens brist på hållning i EMU-frågan och tyckte att vi skulle lyssna mycket mer på svenska folket. Jag tycker förvisso att man som politiker skall lyssna. Det är en av de främsta uppgifterna man har, men det finns ju andra uppgifter också. Det är detta vi har efterlyst, och det har jag bl.a. fått göra här i kammaren. Jag har efterlyst på vilket sätt t.ex. statsministern har tänkt att delta i den debatt som ledde fram till gårdagens beslut. Det som har hänt är att socialdemokratin i brist på egen uppfattning bara har lyssnat och inte deltagit. I mitt inledande anförande ställde jag ett par frågor till utrikesministern. Den ena rörde miljöskattefrågan. Den andra gällde närhetsprincipen i den nu aktuella förhandlingarna under de närmaste två veckorna. På den ena frågan fick jag det negativa beskedet att regeringen kvarstår vid uppfattningen att man skall motverka möjligheten att ta bort vetorätten mot miljöskatter. Vad gäller närhetsprincipen tror jag inte att jag fick något svar. Jag vore tacksam om jag kunde få det i den följande repliken.
Fru talman! Jag tror att alla som har följt Sverige i förhandlingarna under regeringskonferensen kan vittna om att Sverige har haft en mycket hög profil i miljöfrågorna. Beträffande subsidiaritetsprincipen eller närhetsprincipen kan vi alla vara överens om att besluten skall fattas så nära den aktuella verksamheten som möjligt. Det är en självklarhet, och det är en allmän politisk hållning. Vi har varit tveksamma till att göra för mycket juridik omkring detta. Om man låter formalia ta över politiken blir det ständigt och jämt en prövning i domstolen av på vilken nivå frågor skall beslutas. Det tror vi inte är bra. Men som politiskt förhållningssätt är det självklart att vi är alldeles överens om subsidiaritetsprincipen.
Fru talman! Det finns förvisso en hög profil i olika miljöfrågor. Jag har berömt det vid några tillfällen. Men det är ju ingen tvekan om att den listan skäms kraftigt av två saker. Den ena är agerande vad gäller koldioxidutsläppen från Sveriges sida efter det olycksaliga kärnkraftsbeslutet. Det andra är ju att man har motarbetat, och än i denna dag motarbetar, möjligheten att ta bort vetorätten mot miljöskatter. Fru talman! Det är bra om vi alla är överens om närhetsprincipen, men det är också bra om vi ser till att den kan genomföras i praktiken. Där är det tyvärr så att de svenska förhandlarna har haft i uppdrag att verka mot förstärkningar utöver det man kom överens om i Edinburgh häromåret. Det är andra länder som Tyskland och England som får dra det lasset, och det beklagar jag.
Fru talman! Frågan om subsidiaritetsprincipen skulle inte tjäna på att ständigt och jämt komma att avgöras i domstolen. Det är formaliafrågor som förs till domstolen. Det är dit man kommer med den lösning som Folkpartiet föreslår. Detta är politiska frågor. Som politiker skall vi se till att dessa frågor hanteras på lämpligaste nivå och så nära verksamhet och människor som möjligt. Bo Könberg nämnde begreppet miljöskatt. Miljöskatter är, precis som andra skatter, en fråga för den svenska riksdagen och för andra parlament att självständigt hantera. Det är ingenting som vi skall ha överstatliga beslut om eller beslut om med kvalificerad majoritet.
Fru talman! Jag har två frågor. En tog jag upp redan i mitt inledningsanförande. Det handlar om asylrätten inom EU. Min fråga är om regeringen kommer att stoppa förslaget. Den andra frågan gäller de institutionella, litet mer kalla ämnena. Utrikesministern sade att vi får räkna med konstruktiva kompromisser. För mig låter det som om hon vill förbereda oss på att Sverige kommer att förlora i inflytande och att våra möjligheter att avgöra frågor inom EU kommer att minska. En hel del sådana förslag är på gång. Det är ingen osannolik utveckling. Ett förslag som gäller just de institutionella frågorna handlar om att sätta maxgränser bl.a. för antalet kommissionärer. Jag undrar om regeringen kommer att se till att den frågan stoppas. Många har pratat om IGC-konferensen som någonting som skall underlätta utvidgningen. Jag tror att det förslaget vore väldigt effektivt för att stoppa utvidgningen av EU i framtiden.
Fru talman! Det spanska förslaget om förändringar i asylreglerna är ett förslag som vi har avvisat. Vi kan naturligtvis inte acceptera någonting som strider mot internationella konventioner. Det blev en låsning när vi diskuterade frågan. Den uppenbarades mycket snabbt. Då sade vi att vi borde kunna ta hjälp av FN:s flyktingkommissarie. EU-ministrarna har nu ett samråd med flyktingkommissarien för att se hur man skall kunna lösa upp denna väldigt besvärliga knut. Precis som vi i den svenska riksdagen diskuterar 14 andra parlament nu EU:s regeringskonferens och inte minst inflytandefrågor och de institutionella frågorna. Alla parlament och alla regeringar vill maximera sina länders inflytande. Man måste i en förhandling förstå att alla inte kan få allt. Det är därför jag säger att vi måste vara konstruktiva om frågorna över huvud taget skall kunna lösas. Vi måste också ha en kompromissvilja. I den fråga som Peter Eriksson tar upp, om antalet kommissionärer, har vi varit väldigt tydliga. Vi vill självfallet ha kvar en kommissionär från Sverige. Det är väldigt viktigt, tror vi, att alla länder finns med. Det är viktigt att det finns någon som kan landet i fråga och som känner till kulturen och hur man resonerar i olika frågor osv. Att slå vakt om kommissionären har varit en alldeles klar utgångspunkt i förhandlingarna från vår sida.
Fru talman! Jag tror verkligen att alla länder resonerar så. Det är viktigt att ha en kommissionär. Det var just därför jag ställde frågan. Det finns förslag om en maxgräns för antalet kommissionärer. Antar man förslaget är det mycket troligt att man också hindrar en utveckling där nya länder kan komma in i framtiden - särskilt om det kommer flera förslag i den riktningen. I den andra frågan noterar jag att svenska regeringen inte är beredd att sätta hårt mot hårt när det gäller asylrätten. Man kan eventuellt acceptera att den rätten offras, och därmed bryta mot de internationella konventioner som finns.

Fru talman! Jag tycker att Göran Lennmarkers första reflexion var väldigt intressant. Det var intressant att höra hur mycket han försöker tycka om våra socialdemokratiska partivänner i Storbritannien och i Vi gillar dem också väldigt mycket. Jag tror att de skulle bli något förvånade om de skulle höra Göran Lennmarker beskriva dem som att de inte tillhör den socialdemokratiska gruppen eller kretsen. Det gör de i allra högsta grad. Som Göran Lennmarker vet kommer hela den stora familjen att träffas i Malmö på torsdag, fredag och lördag. Det kommer att tydliggöras att vi just är en stor europeisk familj av socialdemokrater. Vad gäller EMU-frågan kan jag säga att det är det socialdemokratiska partiet som tar ställning. Vi har följt våra regler för ställningstagande. Vårt verkställande utskott och partistyrelsen har nu tagit ställning. Även om uppfattningen inte gillas av Göran Lennmarker finns den där. Vårt beslut är att vi inte deltar från starten 1999. För att komma fram till den ståndpunkten är det klart att vi har reflekterat. Vi har resonerat väldigt mycket oss emellan och med svenska folket, men också med våra partivänner i andra länder. När vi nu har presenterat detta vårt ställningstagande vet vi att det finns respekt för det bland de partivänner utomlands som vi har talat med. Det finns också en ordentlig uppslutning i vårt eget parti och, är jag övertygad om, hos svenska folket.

Fru talman! Sverige har inte agerat för och vill inte ha ökade koldioxidutsläpp. Däremot blev det resultatet av det kollektiva beslutet, men vi har ingen ambition att få göra det man har tillåtit oss att göra. Beträffande EMU kan vi vara oeniga i sak om man skall gå in i EMU redan 1999 eller ej. Men jag tycker att vi faktiskt skall ha så mycket respekt för den oro som stora delar av svenska folket känner att vi inte skall vara så tvärsäkra att vi pekar med hela handen. Det finns många osäkerheter i hela projektet. Jag skall inte begära att Göran Lennmarker redan har läst vårt utlåtande, men där framgår mycket av det. Det är inte bara opinion det handlar om. Det talas mycket om de s.k. Essenpunkterna. Även om vi tillsammans inom EU sätter sysselsättningsfrågorna allra högst upp på dagordningen, är det fortfarande ett nationellt ansvar det handlar om att få människor i jobb. Men vi skall ta gemensamma tag i EU för att nå dithän. Då finns det exempel på vilken väg man kan gå fram. Det finns en katalog av Essenpunkterna, men man tydliggör också att det är upp till varje land att faktiskt fatta besluten, bestämma innehållet. Det är inga överstatliga beslut. Essenpunkterna skall inte uppfattas som någonting sådant, utan det är en viljeinriktning där sysselsättning och minskad arbetslöshet skall ställas högst upp på dagordningen. Sedan kan det ske på litet olika sätt. Jag tycker att det är att tala emot sig om man både vill behålla det nationella ansvaret och fortsätter att tjata om vissa delar i en allmän rekommendation, som flera av talarna här har gjort.
Fru talman! Med risk att verka tjatig måste jag ändå få ta upp en punkt eftersom Lena Hjelm-Wallén vände sig direkt till mig när det gäller sysselsättningsunionen. Lena Hjelm-Wallén erkände att det egentligen var ett slagord när man talar om en sysselsättningsunion. Det blir ett kapitel som handlar om detta. Det har jag absolut ingenting emot. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi alla sätter strävan efter att människor skall få arbete mycket högt på dagordningen. Därom är vi absolut överens. Samtidigt vill man ha ett program för att följa upp hur detta sker. Jag tycker att vi från svensk sida skulle kunna vara litet ödmjukare när det gäller att lyssna till det man redan inom unionen har kommit fram till i form av rekommendationer. Då menar vi att det behöver ske ordentliga strukturförändringar. Vi har pekat på ett par av Essenpunkterna som vi tycker är viktiga. Jag har sagt här att också Tony Blair framhöll, om jag förstod saken rätt, i samtal med Göran Persson att flexibiliteten var mycket viktig. Där tycker jag att vi från svensk sida har missat. Det kanske vore bra om vi blev litet ödmjukare på den här punkten och kunde lära av de andra länderna inom unionen. Nu vet vi att man har stora problem även i andra länder. Därför behöver vi kanske gemensamt försöka att lära av varandra. I utskottet fick vi höra att Europaparlamentet i två betänkanden från sitt social och arbetsmarknadsutskott sagt att detta inte var bindande. Nej, må så vara att det inte är bindande, men kanske finns det några korn som vi plocka upp och som skulle kunna hjälpa oss i vår situation. Det sätt varpå man hittills behandlat arbetsmarknadspolitiken i Sverige har trots allt inte varit lyckat.
Fru talman! Som jag sade vill vi göra EU till en union som verkar för sysselsättning och mot arbetslöshet. Därav begreppet sysselsättningsunionen. Det vi har föreslagit är att det skulle finnas en avdelning eller som nu blev ett kapitel i traktatet som tydliggör detta. Det är en väldigt stor framgång för oss. Det kan alla som är objektiva betraktare se och erkänna, även om det är litet svårt för dem som är partipolitiska motståndare. I rekommendationerna som antogs i Essen finns med begrepp om flexibel arbetsmarknad. Det är ett begrepp som kan tolkas på väldigt många olika sätt. Det gör att länderna kan uppfylla det på olika sätt. Vi och den nya brittiska regeringen är helt överens om den allra viktigaste tolkningen, nämligen att arbetare och tjänstemän, anställda och de som söker jobb måste bli mycket mera kompetenta. På det viset klarar de sig mycket bättre på en flexibel arbetsmarknad. Det som var Tony Blairs stora vinnande tema i valrörelsen var faktiskt utbildning, utbildning, utbildning. Detta handlar också om kompetens på arbetsmarknaden för att leda fram till en flexibel arbetsmarknad.
Fru talman! Jag har gjort det mycket klart att jag inte alls är motståndare till att sysselsättningen sätts i fokus. Jag tycker att det är bra att man gör det både i vårt land och i unionen även om det, precis som Lena Hjelm-Wallén också har sagt, blir de enskilda länderna som så att säga måste göra jobbet och se till att det händer någonting. När jag tidigare tog upp att det inte får bli så att man skyller på EU är det inte någonting som jag tror att regeringen kommer att göra eller parlamenten i de olika länderna. Men risken finns att de människor som är motståndare till EU gör detta, om vi ändå kommer att få svårigheter, till en av de saker som de anklagar EU för. Vi kan vara överens om att det vill vi inte se, utan i stället vill vi vinna framgång med det gemensamma arbetet. Jag skulle vilja ta tillfället i akt och nämna en sak som egentligen inte är replik på Lena Hjelm-Wallén eller på någon annan. Det är att understödja det som lyfts fram här tidigare när det gäller de viktiga barnkonventionsfrågorna och hur viktigt det är att få med något om djurskyddet i fördraget. Det har vi önskat från några partier, men det har inte tagits upp så mycket. Där skulle vi ha velat se att man tog med det i fördraget.

Fru talman! Alla här har i dag talat om de stora besluten vid regeringskonferensen. De har talat övergripande om partiernas inställning och politik. Jag känner mig minst sagt udda, eftersom jag tänker ta upp en liten detalj, men en detalj som engagerar många. För balansens skull får ni kanske tänka er att det står många engagerade människor bakom mig som har talat med mig om detta. Jag tänkte tala om reservation 37, som har rubriken Sveriges förhållningssätt vad avser synen på djurförsök inom EU. Den gäller att Sverige bör vara pådrivande inom Europeiska unionen för att EU:s uttalade målsättning om att djurförsöken skall minska med 50 % före år 2000 omsätts i praktiken. Detta finns med som en målsättning i EU:s femte handlingsprogram från 1992. I jordbruksutskottets yttrande, som också antas av utrikesutskottet, säger man följande: Regeringen har tillkallat en särskild utredare som skall göra en inventering och utvärdera det stöd som lämnas till forskning om alternativ till djurförsök. I uppdraget ingår att lämna förslag till hur försöksdjursanvändningen skall kunna begränsas - detta gäller alltså Sverige. Vidare säger man: "I direktiven anförs att kommissionen kommer att arrangera ett möte i mitten av april 1997 där målet i EU:s femte miljöhandlingsprogram att reducera försöksdjursanvändningen med 50 % till år 2000 kommer att diskuteras. Mötet är föranlett av bl.a. den osäkerhet som finns bland medlemsländerna om hur målet kan förverkligas." Det är just denna målsättning som gör medlemmarna i djurskyddsföreningarna, inte bara i Sverige utan också i många andra länder, oroliga. Vägen till målet har hinder som man från EU:s sida inte tillräckligt aktivt försöker att undanröja. Detta är av stort intresse, inte bara för föreningar som sysslar med djurskydd utan också för andra organisationer som har aktiviteter där djur är inblandade. Det gäller också om man bara äger djur som brukar användas för djurexperiment. Som jag sade hänvisar jordbruksutskottet i sitt betänkande till det möte som EU-kommissionen arrangerade i Bryssel den 14-15 april. Konferensen kom till stånd efter påtryckningar framför allt från Europeiska koalitionen mot djurförsök och från EU:s egen EURO-group for Animal Welfare. Det är en stor grupp som i sin tur har undergrupper i varje EU-land. Och det gällde alltså målsättningen i EU:s femte miljöhandlingsprogram. Vissa delegater betraktade målet som en kompromiss, därför att de ansåg att tester på djur skall upphöra helt. Andra delegater ansåg att målet var helt orealistiskt och för svårt att genomföra. Det är alltså nästan fem år sedan som man satte upp detta mål. Under alla dessa år har man ännu inte kunnat enas om en gemensam metod för att upprätta statistik över försöksdjuren. Det måste man ha att utgå ifrån om man skall kunna komma framåt i den här frågan. I och för sig borde det inte vara något hinder för ett land att lämna uppgifter om sina djurförsök, eftersom dokumentation om försöken ju görs. EU-kommissionens konferens resulterade inte i några gemensamma resolutioner eller ståndpunkter, som många hade hoppats. Här skulle Sverige kunna göra ganska mycket. I utskottets svar till motionärerna sägs bl.a. att man förutsätter att regeringen och dess representanter på olika nivåer i EU-arbetet agerar fortsatt offensivt när det gäller djurskyddsfrågorna. Just när det gäller den här målsättningen med reducering av antalet djurförsök, som en del länder tyvärr inte verkar att vara så engagerade i, har Sverige en given roll som förslagsställare och pådrivare. Vi kan inte vänta på den utredning som just har startat sitt arbete med dessa frågor, som sägs i betänkandet, utan vi måste agera själva. Målet är fem år gammalt, och vi skall inte behöva vänta på en utredning för att kunna sätta i gång. Jag övergår nu till att tala om reservation 14 angående de mänskliga rättigheterna och EU:s relationer till tredje land. Det handlar om de avtal som EU ingår med andra länder, associeringsavtal, associationsavtal samt partnerskaps och samarbetsavtal. I inledningen till samtliga avtal lyfter man fram de mänskliga rättigheterna, men med olika formuleringar. Att skrivningarna i avtalen varierar betyder givetvis inte att någon variation från EU:s sida i synen på att respekten för de mänskliga rättigheterna måste upprätthållas. Däremot kan EU:s motparter känna tveksamhet när det gäller vikten av att respektera de mänskliga rättigheterna. I vissa avtal utgör de en grund, i andra en vägledning och i tredje hand en inspiration i samarbetet. Det är viktigt att EU har samma skrivningar i alla sina avtal. Det allra enklaste är att hänvisa till FN-stadgans artikel 1 med förklaringen om de mänskliga rättigheterna som antogs av generalförsamlingen den 10 december 1948. Det har man också gjort i två av avtalen. Avslutningsvis stöder jag Miljöpartiets yrkanden, men jag yrkar bifall till reservationerna 13, 25, 28 - som Peter Eriksson redan har yrkat bifall till. Jag yrkar också bifall till reservation 36, som handlar om att regeringens förslag till strategi för djurskyddsfrågor skall redovisas i kommande skrivelse. Det stod inte så mycket om detta i betänkandet, trots att utskottet talar om att Sverige har agerat offensivt när det gäller djurskydd. Det är viktigt att detta står med i EU-skrivelsen, eftersom det intresserar många människor. Om man tog med sådana här frågor skulle kanske fler än 30 000 personer ta till sig information om EU. Vi vill ju alla att så många som möjligt skall få en korrekt och objektiv information om EU.

Fru talman! Lena Hjelm-Wallén räknade upp hur många socialdemokratiska stats och regeringschefer det finns och de framgångar som har varit i valen i England och Frankrike för socialdemokratiska partier och även för vänstern. Det avgörande är ändå kanske inte vilken partibeteckning som man har, utan det avgörande är vilken politik som man avser att föra. Inom den socialdemokratiska familjen i Europa finns det ju rätt stora spänningar, vilket jag ansett mig ha fått erfara när jag var där nere. Utvecklingen kommer att bli intressant. Man kommer att föra debatten om arbetslösheten, fattigdomen och den ekonomiska politiken i Europa. Jag befarar att de svenska socialdemokraterna inte kommer att vara drivande, utan det är de pånyttfödda krafterna i södra Europa som kommer att ta de nya greppen. Lena Hjelm-Wallén berörde också det bristande förtroendet för den europeiska unionen, vilket vi också rätt ingående har behandlat i vår motion till denna skrivelse. Brist på demokratisk legitimitet vid beslutsfattande är en viktig del i detta. Folk är kanske inte insatta i alla detaljer, men de har känslan av att det är en byråkratisk elit som bakom lyckta dörrar tillsammans med en del politiker fattar de avgörande besluten i nära samförstånd med de stora lobbyintressena som finns i detta system. Talar man med representanter för Industriförbundet, SAF, LRF osv. så är de mycket nöjda med sin position. De talar öppenhjärtigt om att de inom kommissionens speciella kommittéer i praktiken kan påverka olika frågor långt före riksdagens utskott. Fackutskotten i riksdagen har däremot praktiskt taget noll insyn i det som händer i dessa kommittéer. En del beslut avgörs numera också på tjänstemannanivå och inte av politiker. En sådan erfarenhet har vi när det gäller Systembolagets vara eller icke vara. Det beslutet fattas av domstolen och får naturligtvis ytterst påtagliga konsekvenser för vår socialpolitik, om det skulle gå så att vi får lov att förändra det här systemet och släppa alkoholen mer fri. Vi har också yrkat att vi borde göra en genomgripande utredning av hur medborgarnas makt över samhällsutvecklingen i praktiken påverkas av medlemskapet. Såvitt jag förstår av s. 24 i betänkandet förbereder man inom Statsrådsberedningen direktiv till en utredning om just de här frågorna. Det är vi så klart tacksamma för och kommer att bevaka. Sysselsättningsfrågan är en annan fråga som naturligtvis har bidragit till det bristande förtroendet för den ekonomiska politik som förs inom unionen. Stiftelsen Ja till Europa utlovade före folkomröstningen 160 000 fler jobb i Sverige om vi gick med. Vi vet ju hur det har gått med det. Var och en kan konstatera att det snarare går åt det andra hållet. Mycket talade för att det snabba genomförandet av konvergenskraven, som var en följd av kraven inför EMU:s tredje steg, ytterligare skulle försvåra kampen mot arbetslösheten. Prisstabilitetsmålets överordnande ställning inom hela den ekonomiska politiken finns fortfarande kvar. Om varje ökning av sysselsättningen kommer att åtföljas av någon form av prisökning, låt oss säga på någon enstaka procent, är det stor risk att den här centralbanken kommer att klippa till med höjda räntor och pressa ned sysselsättningsökningen igen. Den kommer att hålla nere investeringstakten. Det är så det kommer att fungera. Det är de här stora frågorna som diskuteras med mycket stor intensitet ute i Europa i dag. Det är en verklig rörelse på gång, där man utvärderar hela den ekonomiska politiken som den har formulerats i Maastrichtfördraget. Jag hoppas naturligtvis att man kommer att göra förändringar som innebär att man blir mycket mindre klavbunden till den här typen av ekonomisk nyliberal politik och på allvar kan ta itu med sysselsättningsfrågorna. Jag tycker att man kunde ha skrivit litet mer positivt i betänkandet om ropet på en förnyelse av den ekonomiska politiken som finns över hela Europa. Det fick vi ett blankt avslag på. Jag tror inte att de arbetslösa och de fattiga i Europa är nöjda med den skrivningen.

Fru talman! Vi är väldigt många som är överens om att EU-samarbetet har en mycket positiv effekt för det övergripande gemensamma miljöarbetet. Vi kan också konstatera att om vi utgår från de principer och de regler som gällde för de tidiga medlemsstaterna i EU, innan Sverige och Finland kom med, var regelverk och principer i mycket stor utsträckning avfattade efter de förutsättningar och problem som rådde i de länder som då var medlemmar. Innan Sverige och Finland kom med i Europeiska unionen hade av naturliga skäl de problem som finns i norra delen av Europa inte aktualiserats på samma sätt. Det är därför som vi från moderat sida ser det som så angeläget att regeringen nu på ett mycket aktivt sätt driver miljöfrågorna i EU utifrån de särskilda problem och förutsättningar som finns i Sverige och för den delen även i Finland. Jag kan säga att vi är kritiska mot regeringen på vissa punkter. Vi menar att man inte tillräckligt aktivt i EU har tagit fram de speciella problem och förhållanden på miljöområdet som råder i Sverige och i de nordiska länderna. Det finns anledning att starkare markera den förändrade miljösituation som råder i och med EU-inträdet för de nordiska länderna. Vi har i några reservationer påtalat de här förhållandena. Jag yrkar, fru talman, bifall till reservation nr 5, där vi tar upp de gränsöverskridande problemen. Vi menar att vi från svensk sida, utifrån svenska intressen, måste poängtera behoven av att lösa miljöproblemen utifrån de gränsöverskridande förutsättningarna. Det har också från europeiskt håll, från kommissionen, gjorts uttalanden där man säger att Sverige skulle kunna bli föremål för ekonomiska stödåtgärder, t.ex. utifrån de speciella förhållanden som råder i Sverige. Vi menar att departementet inte på ett tillräckligt starkt sätt har markerat behovet av förändringar i regelverk motsvarande den här situationen. Vi har tagit upp några områden. Östersjön är ett sådant viktigt område. Vi har i denna kammare vid flera tillfällen diskuterat och debatterat de särskilda Östersjöproblemen. Det är alldeles klart att för den här delen av Europa utgör miljöproblemen i Östersjön en mycket viktig del i det övergripande internationellt baserade miljöarbetet. Det är därför vi säger att vi vill att regeringen driver miljöfrågorna i Östersjön som en prioriterad fråga i EU. En annan liknande fråga, som har anknytning till Östersjön och sjöfarten, gäller svavelutsläppen och andra utsläpp från sjöfarten. Där har vi också särskilt markerat att vi anser att det är utomordentligt angeläget att vi från svenskt håll driver kraven på att införa skärpta utsläppsrätter för sjöfarten. Om vi tittar närmare på den samlade trafiksektorn finner vi att ungefär 88 % av svavelutsläppen kommer från sjöfarten. Det är alldeles uppenbart att skall vi komma till rätta med de utsläppen är det också angeläget och viktigt att vi driver den frågan. Vi kan inte göra det enbart på nationell bas, för att klara en sådan fråga måste vi faktiskt ta de internationella kontaktorganen till hjälp. En tredje punkt som jag vill peka på gäller våtmarkerna. Det gäller regelverket för stöd för inrättande och upprätthållande av våtmarker. Där är det också på det sättet, som vi har erfarit i utskottet utifrån besök och information på olika sätt, att det europeiska regelverket inte är anpassat till de svenska och nordiska våtmarksförhållandena och den tradition som vi har. Här menar vi också att regeringen hårdare måste driva kraven på ändringar i regelverket, så att det passar de svenska förhållandena väl. Vi skall inte på något sätt komma till Europeiska unionen och kräva att det är de svenska förhållandena som skall vara vägledande. Det är bara fråga om att anpassa regelverk och ersättningsprinciper utifrån det faktum att också de nordiska länderna nu är med i detta samarbete. Då är det nödvändigt och viktigt att justera ersättnings och regelverksprinciper så att vi kan driva en vettig och bra miljöpolitik inom ramen för det europeiska samarbetet också i Sverige och i Avslutningsvis, fru talman, vill jag bara säga att jag hade en interpellationsdebatt med miljöministern i veckan. Vi tog upp kalkningsfrågan, som är en annan fråga som vi har pekat på. Vi har sagt att det finns skäl att också i EU driva att vi borde kunna få kalkningsverksamheten prioriterad under miljöersättningsprogrammet inom ramen för EU:s ersättningar. Miljöministern svarade då: Vi skall inte åka till EU för att kräva åtgärder i syfte att enbart läka försurningsproblem. Vi skall åka till EU och ställa krav på att åtgärderna skall vara inriktade på att vi inte skall ha kvar föroreningskällorna i framtiden. Jag delar miljöministerns uppfattning på den punkten. Vi skall givetvis arbeta för att minska föroreningskällorna. Men vi måste samtidigt arbeta för att läka de sår som miljöproblemen redan har skapat i Sverige. När det gäller kalkningssituationen, vet vi t.ex. att det i vissa delar av vårt land krävs kalkningsinsatser 30, 40, 50 år framåt i tiden även om vi radikalt lyckas minska utsläppskällorna i vissa delar av Europa - och även i vårt eget land. Det är därför angeläget att vi aktivt driver de här frågorna. Vi bör göra det på ett sådant sätt att vi, på ett utifrån metoder, ersättningar och regelverk effektivt sätt, kan få del i den gemensamma miljöpolitik som vi skall ha inom EU. Det är med anledning av detta, fru talman, som vi har gjort de här markeringarna i reservationerna. Jag yrkar dock, som jag tidigare sagt, för närvarande enbart bifall till reservation 5. Övriga reservationer ligger ändå som klara markeringar från vår sida.

Fru talman! Det här är inga nya frågor. Vi har debatterat liknande frågor - och samma frågor - många gånger här i kammaren. Jag tror att Vänsterpartiets linje vad gäller EU och miljöfrågor är ganska klar för de flesta vid det här laget. Utskottet avslår vad jag kan se alla yrkanden i det här betänkandet, alla Vänsterpartiets yrkanden i alla fall. Man hänvisar å ena sidan till att det pågår utredningar. Det kan man väl godkänna. Det kan man tycka är okej. Å andra sidan avslår man med hänvisning till att regeringen jobbar med de här frågorna. Man utgår från att regeringen gör ett bra jobb i de här frågorna. Man förutsätter att regeringen gör ett bra jobb i de här frågorna. Fina ord är bra ibland. Men fina ord räcker inte. Jag vill att regeringen också skall rätta sig efter det som vi faktiskt har bestämt oss för här i Sveriges riksdag. Då gäller det att man följer de formuleringar som faktiskt står skrivna. Gör man inte det, utan gör något annat i stället, är det ändå verkligheten som skall gälla. Vi skall kritisera regeringen för det den gör, inte för det den säger att den gör. Vi skall säga till regeringen att den skall göra det som vi har skrivit att den skall göra. Jag skulle vilja läsa litet ur betänkandet. På s. 16 står det: "När det gäller bestrålning av livsmedel anförde utskottet vid behandlingen av 1996 års budgetproposition att utskottet i likhet med regeringen ansåg att bestrålning av kryddor som inte tål upphettning bör tillåtas i den mån det inte finns godkända alternativa metoder för att avdöda eventuella bakterier. Utskottet underströk att tillståndet endast skall gälla den begränsade kategori livsmedel som angivits, dvs. kryddor, och anförde att regeländringen inte får vara en inkörsport till strålbehandling av andra livsmedel. Enligt 10 § livsmedelsförordningen är det numera tillåtet att behandla kryddor med joniserande strålning om det behövs för att hindra smittspridning och det saknas andra lämpliga behadlingsformer." Det är inte så länge sedan vi antog det här i kammaren. Vi antog det efter en politisk debatt, en saklig debatt. Ett halvår senare har jag förstått att regeringen har gått med på en lagstiftning inom EU som säger att det är okej att inte bara bestråla kryddor, utan även vissa typer av frukter och grönsaker. Denna skrivning öppnar, som jag har fått den beskriven för mig, dessutom för att vid senare tillfälle utvidga lagstiftningen till att gälla ytterligare frukter, grönsaker eller vad det nu kan vara. Då frågar jag: Vad betyder ett riksdagsbeslut? Vad har det för status? Hur skapar regeringen en trovärdighet på det här sättet? Vi hade kunnat göra annorlunda. Sverige hade kunnat föra fram en annan linje i EU. Nu gjorde man tydligen inte det. Jag skulle gärna vilja ha svar på det här. Även om det inte finns någon representant för regeringen kvar här i kammaren, så vore det bra att få en förklaring. Det finns ju många andra frågor i det här betänkandet. Regeringen har varit väldigt duktig på att tala om för oss allihop hur bra den driver miljöfrågorna inom EU, alltså miljö hälso och säkerhetsfrågorna. Det finns ju många olika sätt att driva de här frågorna på. Vänsterpartiet har bifogat tre reservationer till betänkandet. Det är egentligen inga nya frågor, men vi har bifogat reservationerna för att de är av principiell karaktär. Den första handlar om miljöfrågorna i regeringskonferensen. Jag kommer inte att yrka bifall till den eftersom regeringskonferensen ju faktiskt inte riktigt är över än. Det finns ju ändå några dagar kvar för regeringen att ändra sig. Reservation 3 handlar om den nationella gränskontrollen. Den ser vi som en förutsättning för att kunna behålla hårdare regler, hårdare krav, och se till att de miljöregler och miljökrav som vi har verkligen följs. Men det som jag tänkte prata litet om är reservation 4, som jag också härmed yrkar bifall till. Den har rubriken Miljöaspekter inom handelspolitiken. Jag tycker att handelspolitiken är det tydligaste tecknet på att miljö, hälsa och säkerhet faktiskt alltid kommer i andra hand. Det ser vi numera också på skrivningar som kommer från regeringen. Allt sker med en liten rad längst ned som säger: Bara så länge det inte hindrar den fria rörligheten, den inre marknaden. Vad är det som kommer i kläm när man med alla medel försvarar den fria marknaden? Jag tror att det är miljö och människor. Vad är egentligen det pris som vi betalar i stället för att betala tull vid gränsen? Vad är det pris som vi betalar i stället för att ha nationella regler vad gäller miljön? Vad är det pris som vi betalar i stället för att ha hårda regler vad gäller miljön, i stället för att kunna hänvisa till miljö, hälsa eller säkerhet för att förbjuda varor, produkter, kemikalier och vad det nu är? Jag tror att priset kommer att vara problem med fortplantningssystem - även hos människor. Det kommer att vara föroreningar, det set ser vi redan nu, och klimatförändringar och sådana saker. Jag tror att det priset är för högt. Jag är inte beredd att betala det priset. Jag vill att regeringen går in och faktiskt kräver att miljö, hälsa och säkerhet får vara handelshinder, att det är precis så det skall vara. Därför yrkar jag bifall till reservation 4. Jag inser att vi i fortsättningen kommer att debattera de här frågorna många gånger. Jag kommer att fortsätta att hänvisa till precis samma resonemang, för jag tror att just det här är grundbulten i EU:s problem med miljöfrågorna. Kan vi inte lösa det här, så tror jag faktiskt att det är dags att lämna unionen. Det kan vi göra av många andra skäl också för den delen.

Fru talman! Även Miljöpartiets inställning när det gäller EU och miljön torde vara väl känd. Vi anser alltså inte att den här unionen är någon miljöunion precis, vilket framhålls i alla andra sammanhang. Naturligtvis måste en hel del miljöfrågor hanteras i ett sammanhang som är större än en nation. Men vi anser inte att EU är den konstruktion som har vare sig intresse av det eller är den rätta. Jag vill börja med att säga att det som Hanna Zetterberg tog upp angående bestrålade kryddor kan både hon och jag få svar på av jordbruksministern i morgon, eftersom jag då skall ha en interpellationsdebatt med henne. Jag hoppas att Hanna Zetterberg då kan delta. Regeringens hanterande i fråga om bestrålningen av livsmedel är mycket märkligt. Sverige hade haft möjligheter att gå emot detta förslag i EU, och då hade det stoppats. I och med att Sverige inte gick emot det har man öppnat för att vi i landet kommer att få in betydligt fler livsmedel än kryddor som är bestrålade. Regeringens hanterande av denna fråga är mycket märkligt. Jag hoppas att Hanna Zetterberg har möjlighet att delta i interpellationsdebatten, eftersom det verkligen finns anledning att ifrågasätta hur ministern värderar riksdagens beslut. Vi börjar nu se en del resultat av IGC förhandlingarna. Sveriges förhandlare har ju sagt sig vara mycket angelägna att få in miljöskrivningar. Visst börjar det finnas skrivningar som handlar om en hållbar utveckling, och det är mycket bra. Man kan se det på flera olika ställen, dels i de tidigare artiklarna, vilket är bra, dels i litet senare artiklar. Det är bra att vi börjar få in dessa skrivningar. Det är ett första litet steg. Man börjar även ge sig på artikel 100a punkt 4, som många av oss har diskuterat i många sammanhang. Den enda förändring som jag kan se är att det skulle kunna tänkas att man öppnar för att länder så småningom skulle kunna upptäcka att det är något som de inte vill ha men som de tidigare inte har sagt nej till, t.ex. många av de hormongifter som kommer, eftalater osv. och att de även i efterhand skulle kunna gå in och säga att de vill förbjuda varor som innehåller detta. Om den ändringen som man eventuellt är på väg att få in skulle kunna få sådana konsekvenser vore det bra. Samtidigt finns naturligtvis hela problematiken kvar - om kemikalier och varor är godkända i något land måste de få röra sig fritt över alla gränser. Man kan säga att detta är EU:s stora dilemma, att det inte är möjligt för ett land att gå före på kemikalieområdet. Jag är övertygad om att alltmer av miljöproblematiken och andra problem som vi har kommer att börja diskuteras i form av kemikalier. Man kan bara titta på allergierna som ständigt ökar. Vi kan se en stor skillnad mellan hur man har det i de gamla öststaterna och hur vi i väst har det. Man behöver inte gå längre än till Baltikum där man har en allergiförekomst hos barn som motsvarar den som vi hade på 50-talet. Den stora skillnaden mellan de gamla öststaterna och övriga länder är hanterandet av kemikalier i vardagslivet, i varorna. Just i dessa frågor, som jag anser vara oerhört viktiga för miljöpolitiken i framtiden, lägger EU stora hinder i vägen. Miljöpartiet har ett antal reservationer i detta betänkande. IGC-förhandlingarna är ännu inte avslutade, även om mycket börjar utkristalliseras. Vi hade naturligtvis önskat att man hade kommit mycket längre. Men ibland får man vara tacksam för det lilla. När det gäller EU och miljön får vi som är intresserade av miljön vara mycket tacksamma när det händer någonting över huvud taget som är åt rätt håll. Därför får man säga att det är bra att det händer någonting. Jag skall vara litet restriktiv i fråga om att yrka bifall till reservationerna. Jag yrkar naturligtvis bifall till reservation 4, vilken även Hanna Zetterberg har tagit upp och som är gemensam för Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Jag vill också yrka bifall till reservation 6. Den handlar om den problematik som vi har tagit upp i många olika sammanhang, nämligen att Sverige har fått ett antal undantag, där tiden börjar rinna ut. Vi kan där se att arbetet inom EU går erbarmligt långsamt. Som det nu ser ut finns det en stor risk att Sverige kommer att vara tvunget att backa. Det är naturligtvis något som vore oerhört negativt både för miljön och för anseendet för EU. I diskussionerna som fördes innan vi gick med i EU fick vi höra att det inte fanns någon risk för att Sverige skulle behöva backa. I denna reservation sägs det att det är oerhört viktigt att vi från svensk sida ser till att vi inte måste backa i miljöpolitiken. Som det nu är får vi vara tacksamma om vi kan stå stilla, och det är naturligtvis ingen hög ambitionsnivå. Men som medlem i EU är det tydligen en ambitionsnivå som vi måste vara tacksamma för. I reservation 8 har vi tagit upp att vi skulle vilja ha en miljökonsekvensbeskrivning inför ett eventuellt medlemskap i EMU. Vi skulle helst se att vi fick miljökonsekvensbeskrivningar av alla beslut. När det gäller just EMU anser vi att det finns skäl för det. Detta är också en fråga som kommer att tas upp vid många olika tillfällen. Jag står naturligtvis bakom den reservationen, men för tids vinnande yrkar jag inte bifall till den. Detta är frågor som vi kommer att diskutera i många olika sammanhang. Redan i diskussionen före denna debatt har miljöfrågorna belysts mycket. Jag är därför övertygad om att detta är frågor som vi i många olika sammanhang, så småningom kanske även interpellationsvägen, kommer att få diskutera. Jag hoppas att miljöministern kommer att ta större hänsyn till riksdagens beslut än vad vi tyvärr har sett från jordbruksministern och Jordbruksdepartementet, där vi har även andra exempel, senast i den utredning som jag ingår i och som handlar om hur vi skall förändra CAP, unionens jordbrukspolitik. Vi kan där se att ministern inte är speciellt intresserad av att inhämta den parlamentariska utredningens synpunkter utan uppenbarligen anser att det går bra att föra politiken på egen hand. När det gäller miljöfrågorna hoppas jag att miljöministern och Miljödepartementet inte kommer att ha samma tendenser utan att det finns en större öppenhet för samarbete där.

Fru talman! Som vanligt när det gäller jordbruksutskottets ärenden vill jag för protokollet markera att vi kristdemokrater saknar ordinarie ledamot. Därför måste vi framlägga våra yrkanden direkt här i kammaren. I detta betänkande har vi ett antal motionskrav som syftar till större aktivitet på miljöområdet i EU arbetet och som syftar till en stärkt miljögaranti i EU. Vi har i flera sammanhang påpekat det orimliga i de hinder som EU sätter upp för att sluta kretsloppet mellan stad och land. Regeringens brist på agerande för en förändring skadar också trovärdigheten för regeringens arbete med kretsloppsfrågor. Resonemangen kring detta framgår av motionen och litet grand i betänkandet. I denna sena timme har jag ingen större känsla för entusiasm i mitt anförande. Jag nöjer mig därför med detta och yrkar under mom. 1 bifall till motion U515 yrkanden 31, 33 och 34. Under mom. 17 yrkar jag bifall till motion Jo239 yrkande 12. I övrigt stöder vi reservation 11, som handlar om att öka möjligheterna att anlägga våtmarker som kvävefällor. Men såvitt jag förstår av Göte Jonsson yrkade han inte bifall till den reservationen. Men jag har härmed ändå markerat att det är den reservation som vi hade tänkt att stödja om det skulle bli en omröstning. Fru talman! Avslutningsvis vill jag kommentera en sak ytterligare. Det gäller vad utskottet skriver om reformeringen av EU:s jordbrukspolitik. Utskottet skriver: Utskottet instämmer i regeringens uttalande i den nu framlagda skrivelsen att ett viktigt led i Sveriges strävan att reformera den gemensamma jordbrukspolitiken utgör arbetet i den parlamentariska kommittén för reformering av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Fru talman! Dess värre är detta nu litet historia. Gudrun Lindvall berörde nyss detta kortfattat. Det var med bestörtning som jag som ledamot av den parlamentariska kommittén för reformeringen av EU:s jordbrukspolitik tog del av jordbruksminister Annika Åhnbergs brev till EU-kommissionen om den framtida jordbrukspolitiken. Det är en skrivelse som innebär att regeringen förespråkar en total avreglering, innebärande oöverskådliga konsekvenser för svensk jordbruksnäring och sysselsättningen inom livsmedelssektorn. I ett slutskede av ett tvåårigt utredningsarbete för att arbeta fram de svenska positionerna inför en diskussion om EU:s gemensamma jordbrukspolitik markerar regeringen den svenska inställningen genom ett dokument utarbetat av Jordbruksdepartementet. Det innebär i korthet att CAP, alltså den gemensamma jordbrukspolitiken, skall skrotas, vilket i sin tur leder till en kraftig utslagning av svensk åkermark och av svenska lantbruksföretag. Fru talman! Detta är faktiskt ett exempellöst agerande. Det är en total överkörning av den sittande parlamentariska utredningen. Dessutom tillställdes EU skrivelsen ungefär samtidigt som jordbruksministern förra veckan talade inför LRF-stämman. Där talade hon om jordbruket som en framtidsnäring, men samtidigt skickade hon ett brev som innebär en dolkstöt för den här näringen. Min uppfattning är att jordbruksministern snarast bör meddela EU-kommissionen att hennes brev med Jordbruksdepartementets ståndpunkter var ett misstag och att hon skall invänta den parlamentariska utredningens resultat och att hon först därefter kommer att agera gentemot EU angående reformeringen av CAP. Vidare bör hon be riksdagen om ursäkt för sitt tilltag, eftersom regeringen tidigare i sin skrivelse till riksdagen angett att arbetet i den sittande parlamentariska kommittén för en reformering av EU:s gemensamma jordbrukspolitik var ett viktigt led i reformarbetet. Men det är uppenbart att så var det inte. Eller är det fortfarande så? Det vore intressant att här få höra vad den socialdemokratiska representanten Åsa Stenberg har för uppfattning om detta agerande. Hur ser Åsa Allra sist, fru talman, måste jag säga att jag inte kan låta bli att kommentera Hanna Zetterbergs inlägg här. Jag tycker att hon var entusiastisk trots den sena timmen. Men en sak som förvånade mig litet grand var det hon sade om att Vänsterns linje var klar och rak vad gäller miljöfrågor och att den var väl känd. Men, Hanna Zetterberg, det är inte så länge sedan Vänsterpartiet via Hanna Zetterberg ena dagen i denna kammare såg till att en majoritet skapades för ökade kalkningsanslag för att sedan vid omröstningen andra dagen se till att förslaget avslogs. Det var ingen rak och klar linje, Hanna Zetterberg!

Fru talman! Timmen är visserligen sen, men för den som diskuterade kommunalpolitik till halv fyra i går natt är det inte så sent. Jag tycker nog att vi skall orka med att debattera en stund till. I det betänkande som nu är aktuellt på dagordningen behandlas 32 motionsyrkanden från allmänna motionstiden och 2 följdmotioner till regeringens skrivelse nr 83, Sverige och den inre marknaden. Motionerna handlar om hur Sverige bör ta ställning till miljöfrågorna i EU, inte minst i samband med regeringskonferensen. Utskottet är enigt om att regeringen även i fortsättningen skall verka för ett stärkt miljöarbete inom EU och om att regeringen och berörda myndigheter skall arbeta med hög ambitionsnivå på samma sätt som tidigare utifrån riksdagens beslut och uttalanden. Samtliga motioner avstyrks, eftersom de redan har uppmärksammats av regeringen. Men många gånger avstyrker man med påpekanden om att berörda frågor bör uppmärksammas även framdeles. Mot denna bakgrund kan det synas något anmärkningsvärt att det föreligger så mycket som tolv reservationer. För säkerhets skull yrkar jag redan nu avslag på samtliga reservationer samt bifall till hemställan i betänkandet. Eftersom ett betänkande där enbart motioner behandlas ofta blir fragmentariskt vill jag, innan jag kommenterar de olika reservationerna, påminna kammaren om de områden som Sverige prioriterar i miljöarbetet inom EU. Jag tror att alla vi i denna kammare är överens om dessa områden. Det rör sig om fyra områden, vilka är: försurning och klimatpåverkan, kemikalier och bekämpningsmedel, kretsloppsanpassning samt biologisk mångfald och naturvård. Nu, fru talman, tänker jag kommentera några av reservationerna. Betänkandet består ju av två delar: regeringskonferensen och allmänna miljöfrågor. Jag börjar med att kommentera de reservationer som är att hänföra till den första delen. Det finns fyra reservationer som Vänsterpartiet eller Miljöpartiet, eller dessa båda partier tillsammans, står bakom. Dessutom finns det ett yrkande om bifall till kristdemokraternas motion på detta område. I reservationerna 1 och 2 och i kristdemokraternas motion tar man upp miljöfrågorna i regeringskonferensen. Det är ungefär samma inriktning i reservationerna och motionen. Det handlar om att det uthålliga samhället måste finnas med som ett överordnat mål för unionen, att rätten att ställa hårdare miljökrav än EU:s regler skall fördragsfästas, att miljögarantin verkligen skall bli en garanti som gör skäl för namnet och att Sverige måste vara tydligare när det gäller att verka för att substitutionsprincipen införs också i EU. Ett övergripande svenskt mål är just att Sverige inte skall behöva sänka sin miljöstandard och att vi skall vara drivande i EU:s miljöpolitik. Jordbruksutskottet har tidigare uttalat att den s.k. miljögarantin i den berömda artikeln 100a.4 är av grundläggande betydelse och att den bör ses över med en klar inriktning mot att miljöintresset får en starkare ställning och att enskilda länders möjligheter till nationella och mera långtgående regler utökas. Utskottet har också tidigare instämt i ett uttalande från regeringen om att verka för att substitutionsprincipen blir accepterad som norm inom unionen. Så har redan skett. Som exempel kan nämnas att principen, på svenskt initiativ, har införts i biociddirektivet vid prövning av verksamma ämnen.

Vidare skall en förbättring av miljöns kvalitet eftersträvas. Mot den bakgrunden tycker jag inte att det finns anledning att bifalla reservationerna. Arbetet med att påverka EU i denna riktning är ju redan i full gång. Jag vill också kommentera reservation 4 litet grand. Både Hanna Zetterberg och Gudrun Lindvall har varit inne på den reservationen, där miljöaspekter inom handelspolitiken tas upp. Vidare understryks behovet av en tydlig miljöinriktning i de delar av Romfördraget som berör handelspolitik. Dessutom säger man att EU gentemot WTO och andra bör verka för att handelsavtal inte skall innebära någon inskränkning i möjligheterna att skärpa miljölagstiftningen och hindra import av miljöfarliga varor. Regeringen arbetar helt klart i denna riktning. Även om både vi och regeringen skulle önska att man hade kommit längre på WTO:s första ministerkonferens får denna ses som ett framsteg. Man kom längre än man tidigare hade nått. Utskottet har redan tidigare uttalat att det är viktigt att regeringen fortsätter sitt arbete med att främja miljöaspekterna inom det internationella handelsregelverket. Slutligen, fru talman, kommer jag in på det avsnitt som handlar om de allmänna miljöfrågorna och de reservationer som finns i det sammanhanget. Göte Jonsson yrkade bifall till reservation 5. Min uppfattning är att man i den reservationen delvis slår in öppna dörrar. Det är uppenbart, vilket utskottet tidigare har påpekat, att ett stort antal miljöproblem endast kan lösas genom internationellt samarbete. Det gäller då försurning av mark och vatten, uttunning av ozonskiktet etc. Flera problem är sådana att vi måste gå samman för att kunna lösa dem. Utskottsmajoriteten håller med om att ett gränsöverskridande samarbete är nödvändigt för att uppnå en bättre miljö i EU. Däremot har jag svårare att förstå den senare delen av reservationen. Innebörden där är att avreglering och marknadsekonomiska reformer skulle stärka miljöarbetet. Det vore intressant om Göte Jonsson kunde ge exempel på att avreglering har förstärkt miljöarbetet. Jag tycker att moderaternas reservation är något motsägelsefull. Man vill skapa miljöregler på EU nivå, samtidigt som man vill genomföra avregleringar för att stärka miljöpolitiken. Förklara det den som kan! Sverige är pådrivande när det gäller att få stopp på utsläpp av försurande ämnen. Moderaterna och vi är överens om att Sverige skall vara pådrivande. I går när vi träffade Anna Lindh var det roligt att få höra att ämnet kommer upp på nästa ministerrådsmöte. Ingen har yrkat bifall till reservationerna 6 och 7. I arbetet med att följa upp genomförandet av det femte miljöhandlingsprogrammet med en aktionsplan har Sverige angivit fyra viktiga områden: Samtidigt har Sverige mycket klart framhållit att det är av vikt att man samarbetar runt Östersjön. Sverige har tagit initiativ till Östersjöstaternas råd, under en period varit ordförandeland och prioriterat det här arbetet. Att utnämna just Östersjön till ett särskilt område tycker jag vore fel. Alla de punkter som jag räknade upp när det gäller Östersjön bör diskuteras och behandlas. Det gläder mig att moderaterna har en reservation, nr 10, om utsläppskrav på sjöfart. Det är ovanligt att just moderaterna aktualiserar nya krav på olika typer av verksamheter. Jag skulle till Göte Jonsson vilja ställa frågan på vilket sätt den här reservationen avviker från regeringens politik. Om man läser den skrivelse från regeringen som vi tidigare har behandlat, På väg mot en ekologiskt hållbar utveckling, finner man att denna fråga där behandlas ganska utförligt. Också när det gäller reservation 11 är vi överens om väldigt mycket. Våtmarker bör anläggas som skyddszoner för att minska kväveläckaget ut i recipienterna. Våtmarkerna får stöd från EU, och moderaterna vill ändra stödets inriktning. Vi tycker att man inte skall ändra under pågående period, eftersom vi menar att det, om man har för bråttom, lätt kan bli så att nya regler som införs blir sämre än de tidigare. Det nya miljöstödet om 700 miljoner som finns med i budgeten i år kan kanske användas även till våtmarker. Jag vill slutligen bara kommentera det som Dan Ericsson och - tror jag - även Gudrun Lindvall var inne på. Jag tycker att det är något av lågvattennivå när man angriper en inte närvarande minister för något som hon har gjort. Jag sitter inte med i Komi CAP, men det är helt klart att den skrivelse som gick till EU var en tjänstemannaprodukt och att det medföljde ett brev från ministern där det klart markerades att varken regeringen eller riksdagen i Sverige ännu hade tagit ställning i den här frågan. Jag får återkomma till frågan om bestrålning av kryddor, om någon begär replik.

Fru talman! I betänkandet skrivs en del om den s.k. Komi CAP, dvs. kommittén för reformeringen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Regeringen säger att utredningen är ett viktigt led i strävan att reformera EU:s jordbrukspolitik. Vi har arbetat med den i snart två år, och det märkliga har inträffat att några veckor innan utredningen skulle vara slutförd skickade jordbruksminister Annika Åhnberg ett brev till EU-kommissionen, där hon klart markerade den svenska inriktningen. Av det PM som man bifogar från Jordbruksdepartementet framgår oerhört klart hur man ser på jordbrukspolitiken. Det var detta som föranledde min fråga. Jag fick egentligen inget svar på den från Åsa Stenberg, som måste sägas vara den som här svarar för regeringspartiets agerande, vilket har anknytning till det utskottsbetänkande som vi nu behandlar. Hur ser Åsa Stenberg på regeringens agerande i denna fråga? Har Komi CAP längre någon betydelse sedan regeringen redan genom sitt agerande i praktiken har kört över den och för EU markerat de svenska ståndpunkterna? Tycker hon att detta är en acceptabel ordning? Jag fick inget riktigt svar på det.
Fru talman! Jag tänker inte lämna något utförligare svar. Jag vet inte om Dan Ericsson har svårt att förstå vad jag säger. Det var en tjänstemannaskrivelse som gick till EU med klart angivande av att inte var fråga om något ställningstagande från vare sig regering eller riksdag. Det sade jag redan i mitt inlägg, och det står jag fast vid. Jag tänker inte diskutera den här frågan vidare. Jag tycker att Dan Ericsson skall göra det med jordbruksministern.
Fru talman! Jag får tydligen lämna över de här papperen till Åsa Stenberg. Det är ett tvåsidigt brev inlett med "Dear Franz" och undertecknat av Annika Åhnberg, som väl ändå är jordbruksminister i regeringen. Det är alltså fråga om en skrivelse från jordbruksministern, som klart markerar regeringens uppfattning om hur CAP skall reformeras. Detta sker i ett läge när det under snart två år har pågått en utredning, som skall lägga fram ett dokument. Åsa Stenberg får förstå att man känner en stark förundran inte bara från mitt parti utan från många partier i denna utredning inför hur regeringen ser på det statliga utredningsväsendet. Kontentan är att utredningen har arbetat seriöst med dessa frågor men strax före avlämnandet av slutrapporten kan konstatera att den är helt överkörd. Givetvis skall jag föra den här debatten med jordbruksministern, men eftersom Åsa Stenbergs parti är företrätt i utredningen antar jag att också hennes partikamrater i den har haft vissa synpunkter på den här hanteringen.

Fru talman! Åsa Stenberg undrar hur i fridens namn avreglering kan hänga samman med en aktiv miljöpolitik. Jo, det är ganska enkelt. En del stödåtgärder i Europa vad gäller näringsverksamhet och regionalpolitik har i vissa sammanhang direkt motverkat övergripande miljömål. Stenkolsbrytning är ett exempel på detta. När vi talar om avregleringar gäller det inte regler på det avgränsade miljöområdet, utan det gäller också regler inom regional och näringspolitiken som faktiskt i vissa sammanhang direkt missgynnar ett aktivt miljöarbete. Vidare ställer Åsa Stenberg frågan vad det är för skillnad mellan våra utsläppskrav på sjöfarten och regeringens åtgärder. Skillnaden är den att vi anser att regeringen har varit för passiv. Man har utrett och utrett, men man har inte hårt drivit frågan i EU. Det är faktiskt så att våra svenska EU-parlamentariker har drivit frågan starkare än regeringen. Vi anser att det nu är dags för regeringen att aktivt driva den här frågan. Samma sak gäller beträffande prioriterade områden. Vi menar att prioriterade områden också kan vara fysiskt avgränsade områden, som t.ex. Östersjön. Också andra sakprioriteringar kommer givetvis in i detta sammanhang. Men det finns utifrån det stora miljöintresset inom ramen för Östersjösamarbetet anledning att starkt prioritera detta som en enhet i anslutning till de krav och önskemål som Sverige hävdar inom ramen för prioriterade områden. När det gäller våtmarkerna syftar vi här inte på de svenska reglerna. Dessa styr vi själva. Vi menar att det också bli ändringar av EU-reglerna så att dessa stämmer med de svenska förhållandena och önskemålen. Också därvidlag har regeringen varit passiv, och därför krävs det ett tillkännagivande.
Fru talman! Som exempel på avreglering valde Göte Jonsson stenkolsbrytning. Skulle den fria stenkolsbrytningen och det förhållandet att vi eldar mycket stenkol i våra energianläggningar vara något som inverkar positivt på miljön? Jag har svårt att tro det. När det gäller sjöfartsavgiftssystemet har jag läst mig till att Sverige driver denna fråga både inom IMO och inom HELCOM och har en strategi för att vi i Östersjön ganska rejält skall få ned svavelhalten i fartygsbränslen. Även om vi inte har uttalat att Östersjön är prioriterad, har vi på många sätt visat att vi prioriterar Östersjösamarbetet. Regeringen har verkligen inte någon dålig dokumentation av detta utan kan visa att den har jobbat mycket aktivt och även fortsätter att göra det. Jonsson, om bestrålade kryddor. Moderaterna hävdar i sin reservation nr 12 att det skadar Sveriges anseende att driva krav på märkning av bestrålade kryddor. Jag har direkt motsatt uppfattning, att det är bra med en märkning, och jag tror att jag har en majoritet bakom mig på den punkten. Jag tror att även konsumenterna står bakom detta. Hur ser Göte Jonsson på det?
Fru talman! Låt mig först ta upp avregleringen. Många verksamheter som påverkar miljön negativt drivs med hjälp av subventioner. Inom ramen för subventionerna skapas också regler för hur verksamheten skall drivas. Vi menar att vi måste se över detta så att vi inte subventionerar verksamheter som är klart negativa för miljön. Vi vill ha en samlad översyn av detta slag, utifrån det som sägs i reservation 5. När det gäller sjöfarten återkommer jag till det jag har sagt tidigare. Vi menar att regeringen har varit för passiv. Utredningar har gjorts och man har lagt fram en del förslag. Men regeringen har inte drivit kraven om svaveldioxidutsläpp från båttrafiken tillräckligt aktivt. Precis som Åsa Stenberg har sagt tidigare har regeringen föreslagit att fyra områden skall prioriteras. Vi föreslår fem. Prioriterade områden innebär faktiskt att man prioriterar. Vi anser att miljöproblemen i Östersjön är så viktiga ur svensk synpunkt att vi skall göra dem till ett prioriterat område. Jag vill återkomma till frågan om våtmarkerna. Om regeringen inte nu driver kravet på en förändring av EU-reglerna blir det för sent att göra det inför nästa femårsperiod, när vi har gjort förändringar i våra egna regler. Det är därför vi kräver att regeringen agerar nu. Vi har sagt att vi skall finna oss i de regler som EU har fastställt när det gäller bestrålade kryddor. De reglerna har också, såvitt jag vet, den svenska regeringen accepterat.